Herr talman! Pär Granstedt säger att lagen om medbestämmande i arbetslivet togs med stor enighet. Det kan väl diskuteras, för vid det tillfället fanns inte mindre än 11 reservationer — centern följde villigt med moderata samlingspartiet i flera av dem — och med lottens hjälp lyckades reservanterna också vinna i flera fall. Som jag sade gick centerns partiledare ut och talade om att det skulle svida i skinnet på den löntagare som vågade ge sig in i en olovlig strejk för att rätta till de missförhållanden som eventuellt fanns på hans arbetsplats. Vi har från socialdemokraterna tidigare haft flera reservationer i den här frågan vid behandlingen i riksdagen, men med hänsyn till den majoritetssi 43 tuation som finns har vi väl inte räknat med att få igenom mer än förhoppningsvis den reservation som vi har i dag, nämligen den om 200 kronorsregeln. Vi trodde att vi skulle kunna få gehör för den, kanske inte minst därför att ni i centerpartiet — liksom folkpartiet — vill ge sken av att ni skulle vara löntagarnas parti och slå vakt om dem. Men verkligheten är ju en helt annan: ni är det arbetsgivarparti, det borgerliga parti som ni alltid har varit. Pär Granstedt säger att det inte har skett några speciella förändringar i situationen. Nej, det är klart att det inte har gjort det, och det visar också att piskan i det här fallet inte var den nyttiga medicin som ni trodde. Jag vill påstå att förhandlingssystemet är helt överlägset det tvingande system som ni försöker ta fram.

Herr talman! Pär Granstedt är medbestämmandelagens försvarsadvokat i dag och menar att den i stort sett är en mittenprodukt. Det är mittenpartierna inkl. socialdemokratin som stöttar upp medbestämmandelagen. Men arvet har man fått från en gammal borgerlig regering av år 1928, och det bär man med sig tryggt och säkert och fortsätter med de försvarsåtgärder som arbetsköparna kan ta till mot arbetarnas kamp för sina intressen. Vi har ställt några konkreta krav, t.ex. vetorättskravet. Det är orealistiskt, säger Pär Granstedt och påpekar att utskottet menar att man kan lösa problemet på andra vägar. Vilka andra vägar? har jag frågat mig. Här finns ju företag som lägger ner och inskränker på avgörande punkter utan att det minsta beakta samhällsekonomiska aspekter. Man flyttar sina investeringar utomlands, man flyttar med sitt kapital, man investerar över huvud taget inte "i de bygder där sysselsättningen behövs. Arbetarna har i dag inget annat vapen mot detta än sin egen fackliga styrka. Pär Granstedt menar att medbestämmandeavtal är höjden av frihet, för parterna är tydligen helt jämställda. Det är Pär Granstedts resonemang. Men måste han inte erkänna att arbetsköparna har alla vapen i sin hand när det gäller en så avgörande fråga som jobben? Vilka andra vägar finns att klara jobben i de här fallen, där man uppenbarligen lägger ner företag av profitskäl? Det vet de fackliga företrädarna, och jag tror att de, om de fick en vetorätt i sin hand, skulle handha den med det största ansvar. Jag litar på dem, vilket inte Pär Granstedt gör. Sedan säger Pär Granstedt att strejkerna är ett symtom på missförhållanden på arbetsplatserna. Men skall vi inte rätta till de missförhållandena då? I vilket sammanhang görs det? Krav efter krav på förbättringar avvisar Pär Granstedt. I stället är han beredd att ha den här principen, att strejkar en arbetare för högre lön eller att få ha en fast lön kvar, då skall han kunna avskedas. Det är sådana repressalier som lagstiftningen ger möjlighet till, och vi har föreslagit att de skall bort. För någon vecka sedan tillbakavisade Pär Granstedt det förslaget. Men jag frågar: Är inte detta arbetsköparnas metod att förfölja arbetarna när de vill få igenom sina krav?

Herr talman! Pär Granstedt kommenterade mitt inlägg på ett sätt som gav intrycket av att jag skulle befinna mig på ytterkanten i min inställning till rätten att inlägga veto mot ett entreprenadavtal, t.ex. i fråga om städningen i ett företag. Jag tycker det är viktigt att påpeka att bestämmelserna har tillkommit med tanke på den s.k. grå arbetskraften. Jag skulle självfallet inte — det vill jag gärna säga till Pär Granstedt — som klubbordförande tveka att utnyttja den här möjligheten, om det företag som jag arbetar i skulle börja anlita s.k. grå arbetskraft till nackdel för medlemmarna i klubben. Nu behöver jag inte oroa mig, eftersom det företag som jag arbetar i ser mycket seriöst på den här frågan, och det gör de allra flesta företag runt om i landet. Men missbruk förekommer, och därför är jag helt övertygad om att sådana här paragrafer behövs. Hur de tolkas och tillämpas kan det emellertid råda tveksamhet om, vilket den gångna tiden har visat. Det kan bl.a. bero på att frågan inte var utredd när vi i juni 1976 fattade beslut om den nya medbestämmandelagen. Därför tycker jag att vårt krav är befogat. Om sedan det kravet skall framföras i form av en reservation eller på annat sätt kan det naturligtvis råda delade meningar om. Men vi har valt att markera vårt utredningskrav i form av en reservation.

Herr talman! När man hör Bernt Nilsson och Lars-Ove Hagberg tala om 200-kronorsregeln undrar man vad det hela handlar om. Man får en känsla av att det har dömts ut svindlande belopp i stor skala. Så fort det uppstår en vild strejk så får de berörda betala tusentals kronor i skadestånd. Det är den bild man får. Bernt Nilsson säger att den majoritet som jag företräder vill ha ett system som bygger på att man skall klämma åt löntagarna, använda piskan osv. Realiteten är emellertid den att skadestånd döms ut på ungefär samma nivå som tidigare. Det systemet bygger på ett tidigare riksdagsuttalande, grundat på samma majoritet som den nuvarande. Det gick ut på att man skulle ligga kvar på i huvudsak samma nivå och bara i undantagsfall och för att göra särskilda markeringar skulle utdöma mer än 200 kr. i skadestånd. År 1977 hände det en enda gång att man dömde ut 300 kr. i skadestånd, och det var på yrkande av KF:s lagercentral i Luleå. Under år 1978 har man dömt ut 400 kr. en gång och 300 kr. en gång. Det är alltså den fruktansvärda piska som Bernt Nilsson talar om. I alla övriga fall har man alltså hållit sig inom 200 kronorsgränsen, och det förutsätter jag att man kommer att göra också i fortsättningen. Det var riksdagens avsikt när den tog detta något mjukare och mer flexibla system. Det är alltså inte fråga om att några piskor skall vina. Grundprincipen är fortfarande att man skall råda bot på vilda strejker genom att försöka angripa de bakomliggande problemen. Det måste man göra genom förhandlingar från fall till fall i varje berört företag. När Lars-Ove Hagberg säger att jag går emot åtgärder för att rätta till missförhållandena på företagen vet jag inte alls vad han tänker på. Det är inte sådana åtgärder som vpk har föreslagit i sina motioner. Här handlar det om 45 problem som finns på varje enskilt företag, som kan vara olika för varje företag och som måste lösas på varje företag för sig. Den typ av generella åtgärder som vpk har föreslagit löser inte problemen på de enskilda företagen. Det gör inte heller riksdagens beslut. Problemen måste lösas genom diskussioner mellan de berörda parterna på varje företag. När det gäller Alf Wennerfors förslag vill jag bara konstatera att man följer upp medbestämmandelagen. Därför är utredningskravet egentligen redan uppfyllt och den reservation som här finns fullständigt onödig.

Herr talman! När Pär Granstedt hör mig diskutera 200-kronorsregeln, undrar han vad det egentligen är fråga om. Ja, det är klart att om Pär Granstedt inte vet vad det är fråga om, begriper jag att han är litet fladdrande i detta sammanhang. Pär Granstedt säger att man inte vill ha ett system där man tvingar löntagarna. Får jag då fråga: Varför gick ni i så fall med på att det skulle kunna utdömas obegränsat skadestånd? Var det inte att ta fram piskan? Nu har det ju visat sig att det inte blev några förbättringar. Likväl vidhåller ni att systemet skall finnas kvar, låt vara att det i dag inte utdöms mer än några hundralappar. Men det finns ändå möjligheter för de dömande instanserna att utdöma högre belopp. Jo, Pär Granstedt, Thorbjörn Fälldin sade att det skulle svida i skinnet på de löntagare som vågade försöka förbättra sin situation, när de inte hade andra möjligheter att göra det. Ni följde villigt Svenska arbetsgivareföreningen, när den kom med sitt förslag om just det obegränsade skadeståndet. Nu säger Pär Granstedt att man skall lösa de bakomliggande problemen. Det är ju det vi har sagt hela tiden, Varför biträder ni då inte vår reservation, som går ut på just detta, i stället för att vidhålla att det fortfarande skall vara obegränsade belopp? Till sist ett par ord till Lars-Ove Hagberg. Han sadei sitt tidigare inlägg att vi från socialdemokraterna tassar i filttofflor. Man skall i stället ta till maktspråk ute på arbetsplatserna. Men, Lars-Ove Hagberg, är det inte så som arbetsgivarna har gjort? Har inte vi vänt oss mot att arbetsgivarna hela tiden fört ett maktspråk mot oss? Menar nu Lars-Ove Hagberg att vi skall tillämpa samma maktspråk mot arbetsgivarna och säga att nu skall vi bestämma och inte längre arbetsgivarna? Vi bör väl lämpligen diskutera dessa frågor gemensamt, eftersom vi så att säga sitter i samma båt och frågorna är viktiga för oss bägge parter. Herr talman! Jag yrkar fortfarande bifall till reservationen 2.

Herr talman! Det senaste som Bernt Nilsson sade tar jag verkligen fasta på, nämligen att vi gemensamt skall diskutera vad en radikal arbetarpolitik skall innehålla, något som jag har efterlyst. I filttofflor går man, när man inte föreslår något alternativ utan säger att 1979 års val löser alla problem. Men vilket alternativ har vi? Man kan inte få gehör för sina åsikter, om man inte talar om vilka åsikter man har och propagerar för dem. Så har socialdemo Nr 38 kraterna inte gjort i denna fråga i riksdagen. Onsdagen den Pär Granstedt sade att jag har talat om en 200-kronorsgräns. Det har jag inte 22 november 1978 gjort. Jag har förklarat att man inte skall ha några strejkböter alls. Sedan påstod han att han ville lösa de bakomliggande problemen. Hur är då verkligheten beskaffad? Pär Granstedt har varit med och drivit fram en ekonomisk politik som gör att arbetarna är tvungna att kräva avsevärt högre löner och som skapar intressekonflikter. Pär Granstedt vill inte ställa sig bakom en idé om att man skall ha fast lön och att man skall sänka prestationsnormerna i arbetslivet. I Bodenfallet handlade det just om att pressa fram prestationsnormer trots att man hade en fast lön. Pär Granstedt är vidare med och driver en politik som gör att människorna förlorar jobben på ställe efter ställe — vid Finnboda, i gruvorna, i stålindustrin, osv. Företagen flyttar till andra delar av landet och utomlands, och de lägger ner sin verksamhet. Inget av detta vill Pär Granstedt och den borgerliga majoriteten göra någonting åt. Det här är ju grundorsakerna, och dem vill Pär Granstedt inte göra någonting åt. Men att avskeda arbetare, som kämpar för sina intressen när de drabbas av dessa grundläggande orsaker, det vill Pär Granstedt och den borgerliga majoriteten. Det är kontentan av den borgerliga politiken gentemot arbetarna i det här fallet. Bernt Nilsson ställde frågan: Skall vi ta till maktspråk gentemot arbetsgivarna, som för just den politik Pär Granstedt så villigt försvarar? Då säger jag: Det enda möjliga är att ta till maktspråk mot arbetsköparna. De begriper inget annat. Det visar ju utvecklingen från alla Saltsjöbadsavtal, över alla samrådsavtal och fram till alla medbestämmandeavtal. De som har suttit i medbestämmandeförhandlingar borde vid det här laget vara klara över att den vägen kommer man inte fram. Maktspråk från arbetarna är helt avgörande för om det skall bli någon förändring. Jag hoppas att arbetarrörelsen nu tar tag i dessa frågor och lägger fram ett radikalt alternativ.

Herr talman! När jag i mitt förra inlägg undrade vad Bernt Nilsson egentligen talade om var det därför att hans argumentation avlägsnade sig så pass långt från den verklighet som vi har att diskutera. Att Lars-Ove Hagbergs argumentation avlägsnar sig långt från verkligheten är man så van vid att det är liksom ingenting att reagera särskilt mycket på. Varför biträder vi inte den socialdemokratiska reservationen, när vi anser att det i första hand är andra saker än ekonomiska sanktioner vi skall ta till? Jo, därför att på den punkten är den socialdemokratiska reservationen helt onödig.

Vi har inte heller uttalat oss för obegränsade skadestånd. Vad riksdagsbeslutet 1976 innebar och vad riksdagsbeslutet kommer att innebära nu, om vi fattar beslut i enlighet med majoritetens förslag, är att man skall fortsätta att ligga kvar på en låg nivå när det gäller skadestånd. Arbetsmarknadsutskottet sade 1976 att det delade uppfattningen att skadeståndet bör utmätas inom måttliga ramar. Det innebär inte att man skall behålla en stel 200 kronorsregel, men det förhållandet att man tar bort 200-kronorsregeln innebär inte något förord för att skadeståndsbeloppen skall höjas generellt. Tvärtom förutsätter utskottet att skadestånden vid olovliga konflikter även i framtiden hålls på måttlig nivå. Det sade vi 1976, och det upprepar vi nu. Det är också vad som faktiskt har hänt. Endast i enstaka undantagsfall har man slagit på ytterligare någon hundralapp på det här skadeståndet. Att då tala om piskor och säga att man med sanktioner försöker förhindra folk att strejka innebär att man har avlägsnat sig från verkligheten. Man talar inte om de skadestånd som faktiskt utmätts, man talar inte om de beslut som riksdagen faktiskt har fattat, och det tycker jag är väldigt synd.

Herr talman! Först några ord till centerpartiet och då i synnerhet Pär Granstedt. Han säger att man kan förhandla om rätt till politisk verksamhet på arbetsplatserna — och det kan parterna komma överens om. Det visar att Pär Granstedt aldrig har förhandlat, åtminstone inte med någon benhård arbetsköpare. Vad är det för politik som skall föras fram på arbetsplatserna? Vad är det vi kräver? Jo, det är att arbetarklassen skall ha rätt att bedriva politisk verksamhet på arbetsplatserna, och den verksamheten riktar sig ju mot arbetsköparna — det är helt naturligt. Då är det nog svårt att komma överens om att man får lov att driva politisk verksamhet. Det måste till en lagstiftning. F. ö. är det i högsta grad olämpligt att man gör en, som vi ser det, demokratisk rättighet till en förhandlingsfråga, där det skall köpslås huruvida man skall få igenom det eller det och kanske i stället avstå från någonting annat. Det tycker jag är fullkomligt felaktigt. Om det är någon som för en skendebatt, så är det väl Pär Granstedt. Han säger också att de krav som har förts fram är verklighetsfrämmande. Men efter hans agerande här måste man konstatera att centern inte har kommit arbetarnas verklighet närmare, utan snarare fjärmat sig från verkligheten på arbetsplatserna. Nu skall jag övergå till det som jag hade för avsikt att tala om i första hand, nämligen lagen om medbestämmande i arbetslivet. Den har på intet sätt motsvarat de förväntningar som lönearbetarna hade före antagandet av den Nr 38 här lagen. Tusentals arbetare deltog i remissförfarandet. De gav sin syn på Onsdagen den lagens utformning, och de kom också med långtgående krav på skärpningar 22 november 1978 av det lagförslag som då förelåg i den s.k. § 32-utredningen. När lagen sedan antogs basunerades det ut att detta var den största reformen sedan rösträttsreformen: § 32 hade avskaffats — arbetarna hade fått medbestämmande i det privata näringslivet. Vänsterpartiet kommunisterna anförde skarp kritik mot lagens utformning på flera väsentliga punkter. Den nya lagen innebar inte att den förhatliga § 32 i SAF:s stadgar hade avskaffats. Fortfarande gäller arbetsköparnas envälde på nära nog alla nivåer i arbetslivet. Man kan bara fråga sig: Har fackföreningarna centralt eller lokalt med lagens stöd kunnat förhindra omläggningar i produktionen, nedläggningar eller försäljningar av företag eller utflyttning till utlandet? Har facket med lagens stöd kunnat påverka arbetsköparnas beslut i någon väsentlig och avgörande fråga? Har lönearbetarnas trygghet stärkts med stöd av lagen? Svaren på dessa frågor ger verkligheten på den svenska arbetsmarknaden av i dag. Ingenting har förändrats i väsentlig grad av betydelse för lönarbetarna, trots talet om att bara man fick till stånd ett medbestämmandeavtal på basis av 32 § i lagen så skulle alla problem vara lösta. Lagen har nu varit i kraft i nära två år. Ännu har man inte sett något s.k. medbestämmandeavtal, och det verkar inte som man skulle skönja något den närmaste tiden heller. Allt är som förut — arbetsköparna bestämmer i allt väsentligt. Man har också i allt väsentligt stuvat in den gamla klasslagstiftningen från 1928 i den nya lagen. Vårt parti påpekade i motionen 1975/76:2495 att den dåvarande regeringen i sitt förslag inte hade tagit hänsyn till den starka opinion som fanns mot klasslagstiftningen från 1928, då fredsplikten för första gången infördes i lag. Vpk föreslog då bl.a. att 41 § i medbestämmandelagen skulle utformas så, att den stadgade oinskränkt rätt för lokal och central facklig organisation att tillgripa stridsåtgärder i fackliga tvister. Vi upprepar det kravet på nytt. Den tvångsparagraf, som den borgerliga majoriteten i 1928 års riksdag genomdrev mot den samlade arbetarrörelsens starka protester, har inte bara på nytt lagfästs utan också skärpts på väsentliga punkter i och med antagandet av medbestämmandelagen. Lagstiftningen utgår från att parterna på arbetsmarknaden, dvs. lönarbetarna och kapitalisterna, är jämbördiga och att fredsplikt skall vara ömsesidig. Attarbetsköparna inte är i behov av att tillgripa stridsåtgärder bortsåg 1928 års lagstiftare från. Detsamma gjorde riksdagsmajoriteten vid antagandet av medbestämmandelagen 1976. Det kapitalistiska produktionssystemets snabba utveckling med genomgripande rationaliseringar har framtvingat avtal, som ger arbetsköparna rätt att mitt under löpande avtalsperiod ändra arbetsmetoder, sänka löner som överenskommits i avtal och företa nedskärningar av arbetsstyrkan utan att det är ett brott mot vare sig lag eller avtal. Arbetsköparna har således i kraft av 49 sitt ägande oinskränkt rätt och möjlighet att genomdriva försämringar i anställningsoch arbetsvillkoren för de anställda under pågående avtalsperiod utan att det betraktas i lagens mening som något brott. Skulle däremot de anställda eller facket vidta åtgärder för att ändra på missförhållanden eller gå till motattack mot arbetsköparnas försök att försämra löneoch anställningsvillkoren, så är det genast lageller avtalsbrott som kan medföra dryga skadestånd både för facket och för de anställda. Enligt den nya lagen binds facket upp ännu hårdare än i den gamla lagstiftningen.

Men satt i sitt rätta sammanhang —- nämligen beslutsprocessen inom de fackliga organisationerna och dess förstärkning sedan 1928, då kollektivavtalslagen antogs — innebär tillägget från facklig synpunkt en avsevärd skärpning av tidigare fredspliktsregler. Tidigare var det varken avtalsstridigt eller lagstridigt att vidta stridsåtgärd om avtalslöst läge rådde på arbetsmarknaden, dvs. om avtalen sagts upp och inget avtal hade kunnat ingås. Då kunde stridsåtgärd vidtas utan att arbetsköparna hade möjlighet att stämma inför arbetsdomstolen och kräva skadestånd. Exempel på det är hamnarbetarstrejken i Göteborg 1951. Avtalet var då uppsagt och inget nytt hade ingåtts. Något beslut om strejk hade dock inte fattats — den kom ändå. Men eftersom det inte fanns något avtal, kunde inte arbetarna och inte heller facket stämmas inför arbetsdomstolen. Den nya lagen ger däremot arbetsköparna möjlighet att vidta repressalier vid en liknande situation i dag. I praktiken innebär det att fackförbundens stadgebestämmelser har upphöjts till lag. Bryter en grupp arbetare mot dessa bestämmelser och vidtar stridsåtgärder, så är det olagligt. Vad som också bör påpekas i detta sammanhang är att fackförbundens stadgar beträffande beslut om stridsåtgärder i hög grad har skärpts sedan 1928. Vid den tiden kunde de lokala fackföreningarna besluta om stridsåtgärder utan att förbunden i egentlig mening motsatte sig — eller kunde motsätta sig — beslutet. Nu är det tvärtom. Förbunden har vetorätt och är dessutom bundna av vad LO anser om en tilltänkt konflikt. Straffsanktionerna för brott mot lagen eller mot kollektivavtal har skärpts betydligt både för den enskilde arbetaren och för facket — detta har tidigare berörts både av Lars-Ove Hagberg och i viss mån också av Bernt Nilsson. Tidigare har gällt att den som deltog i s.k. olovlig stridsåtgärd kunde dömas till skadestånd med upp till 200 kr. Detta är numera ändrat så att högre — i princip obegränsat — skadeståndsbelopp kan utdömas. Denna ändring, som tillkom med lottens hjälp, har kritiserats starkt. Det har t.o.m. drivits kampanjer mot den. SAP har också motionerat om att 200-kronorsgränsen skall återinföras, och vissa vänstersekter har ställt upp på detta krav på s.k. reformering av medbestämmandelagen. Det bör dock i detta sammanhang klargöras att SAP inte alltid haft denna — Nr 38 inställning. 1928 var man inom SAP motståndare till införandet av strejkskadestånd. 1975 föreslogs i en utredning, där socialdemokraterna var i majoritet, att man skulle slopa 200-kronorsgränsen. 1976 ändrade man sig. Man reserverade sig i inrikesutskottet mot den borgerliga majoriteten och föreslog att gränsen skulle sättas vid 200 kr. Man frågar sig varför socialdemokraterna har visat upp en sådan kluvenhet. 1928 var socialdemokraterna emot skadestånd vid strejk, 1975 ville de gå precis lika långt som borgarna gör i dag, 1976 ändrade de sig och 1978 håller de fast vid 1928 års klasslagstiftning. Sedan motionen tillkommit har t.o.m. ledande socialdemokrater, ledamöter av arbetsdomstolen, ansett — speciellt när det gäller Bodenarbetarna —-att 300 kr. kan anses vara ett väl avvägt belopp vid en allvarlig strejk. Helt naturligt kan vårt parti inte stödja ett sådant yrkande annat än i andra hand. Givetvis är 200 kr., som Lars-Ove Hagberg tidigare sade, bättre än 300, 400 eller 500 kr. Att arbetare, som tvingas tillgripa strejk som vapen i kampen mot arbetsköparna, skall kunna dömas till skadestånd är ju att acceptera en kriminalisering av strejkvapnet. En strejk kan enligt vår mening aldrig betraktas som något olagligt eller kriminellt. Vi har därför svårt att förstå socialdemokraternas ståndpunkt i denna för arbetarklassen så viktiga fråga. Vpk har i motionen 832 yrkat på ändringar i 41 och 42 §§ medbestämmandelagen, innebärande oinskränkt strejkrätt för facket. Som en logisk följd har vi också yrkat på ändringar i skadeståndsbestämmelserna, så att varken den enskilde anställde eller facket skall kunna dömas till skadestånd. Den nya lagen innebär också en betydande skärpning när det gäller straffsanktionerna mot facket. Tidigare kunde facket dömas till högst 300 kr. i böter för brott mot varselskyldigheten. Enligt de nya bestämmelserna skall man ersätta uppkommen skada, och det är mycket allvarligare. Det kan ju bli tal om miljonbelopp, om man nu drar de yttersta konsekvenserna av bestämmelserna. Det allvarligaste i de nya bestämmelserna är att väsentligt större krav ställs på fackföreningarna och deras representanter när det gäller arbetsfredens bevarande. Om en grupp arbetare måste tillgripa någon form av stridsåtgärd för att framtvinga välmotiverade förändringar av sina arbetsvillkor, tvingas fackets företrädare till brandkårsutryckningar för att förmå arbetarna att återgå till arbetet. Görs inte detta på ett eftertryckligt och effektivt sätt, kan fackföreningen dömas till skadestånd. Detsamma gäller om en grupp arbetare är missnöjd med exempelvis en central avtalsuppgörelse — som i det tidigare berörda fallet med Bodenarbetarna — som de själva inte har haft någon möjlighet att påverka utgången av. Om dessa arbetare kommer till fackföreningen och kräver en annan löneform, mera lön eller ändringar av annat slag, är det enligt lagen fackföreningsrepresentantens skyldighet att övertyga arbetarna om att deras krav är både lagoch avtalsstridiga, varför de således inte får föras fram. Dessutom skall fackets representanter förhindra att stridsåtgärder vidtas. Om så ändå sker skall facket aktivt verka för att det hela 51 biläggs. Detta måste göras för att man skall uppfylla kraven på facket enligt fredspliktsreglerna. Och det måste göras även om fackets representanter helt instämmer i jobbarnas krav och innerst inne anser att de är välmotiverade och berättigade. Fackets företrädare måste således i många fall ställa sig på arbetsköparnas sida mot sina medlemmar. Detta förhållande ger upphov till motsättningar mellan fackets förtroendevalda och medlemmarna som i sin förlängning kan förorsaka förtroendekris inom fackföreningarna. De senaste årens stora konflikter på den svenska arbetsmarknaden visar att klasskampen inte går att lagstifta bort. Det kunde man inte 1928 — det kan man lika litet nu. Det kommer alltid att pågå och utvecklas en kamp så länge som det kapitalistiska produktionssystemet består. Arbetarna kommer också i framtiden att tillgripa strejk och andra åtgärder när de anser att det är nödvändigt. När lönarbetarna går till kamp för sina rättigheter, då hjälper inga klasslagar. Det borde 1976 års lagstiftare ha insett med tanke på den omfattande strejkvåg som svepte över landet något år innan. Det borde man inse i dag. Jag skall också kort beröra motionen 275. I motionen krävs lagstadgad rätt för de anställda och fackets företrädare till tillträde till arbetsplatsen under pågående konflikt. Jag vet inte om det var detta Pär Granstedt menade att man kunde förhandla om. F. n. gäller att det är arbetsköparna som i kraft av sitt ägande enväldigt bestämmer vem eller vilka som skall få tillträde till arbetsplatserna under pågående konflikt. Vi anser det vara av stor betydelse för arbetarna och deras företrädare att ha rätt att besöka och bevaka arbetsplatsen under en pågående konflikt. Facket måste ha alla möjligheter att bekämpa och stoppa strejkbryteri. Vpkanseratt det här är en så väsentlig fråga att denna rätt borde ha kommit med i den nya lagstiftningen på arbetsrättens område. Så har inte blivit fallet. Herr talman!

Förslaget har följande lydelse:
Herr talman! Med hänvisning till den debatt vi förde här i kammaren, innan herr Hallgren kom upp i talarstolen, vill jag yrka avslag på de förslag som han har framfört.

Herr talman! Det är väl egentligen emot god ton i riksdagen att gå upp i talarstolen när en motion i realiteten har tillgodosetts. Eftersom det gäller en för alla politiker viktig fråga tar jag ändå chansen att säga några ord i anslutning till motionen om bättre undersökningar av sambandet mellan inkomst och levnadsstandard. Man får ofta — det gäller både mig själv och andra — en känsla av maktlöshet när man ser hur svårt det är att ändra på ekonomiska orättvisor i samhället. Vi motionärer tyckte oss ha hittat en uppslagsända, och våra idéer har nu på ett utmärkt sätt belagts med fakta och siffror. Jag vill begagna tillfället att till finansutskottet och dess kansli och till delegationen för social forskning få framföra ett tack för deras ambition att verkligen tränga in i frågan om de besvärliga ekonomiska orättvisorna. Den studie som bifogats finansutskottets betänkande tycker jag är både läsvärd och lättläst. Man har använt en ny, intressant metod i ekonomisk statistik, tvillingmetoden, för att tränga djupare in i problemet med standardklyftor i samhället och för att hjälpa oss politiker att finna vägen till prioriteringar när vi tar ställning till reformer, beskattningsfrågor och transfereringar. Det är utmärkt att man, som finansutskottet föreslår, får ytterligare undersökningar om både jordbrukares och andra företagargruppers levnadsnivå. Dessa resultat bör uppmärksammas inte endast här i riksdagen utan också i kommuner och landsting. Man kan med fog ställa frågan: Kan stöd till en näringsgren innebära att företrädarna för näringen personligen får fördelar, som påverkar deras levnadsstandard uppåt, utan att deras för beskattning framtagna inkomst påverkas? Investeringar och andra satsningar i ett företag är ju lågt beskattade i förhållande till arbetsinkomster. Nu har en liten grupp jordbrukare och företagare analyserats i jämförelse med löntagare, och det har gett de uppseendeväckande resultat som redovisas i finansutskottets betänkande, nämligen bl.a. att hälften av de undersökta jordbrukarfamiljerna lever under existensminimum, om vi ser på deras inkomst, men har en konsumtionsnivå som ligger över mellaninkomsttagargruppernas. Utredningen från SOFI, dvs. institutet för social forskning, säger oss att det måste vara något fel någonstans i jordbrukspolitiken, i skattelagstiftningen och i den sociala lagstiftningen.

Herr talman! Inför valen kräver de politiska partierna ofta mera rättvisa, mera gemenskap och solidaritet mellan svenska medborgare. Vi uppnår inte dessa mål utan att med allvar ta upp de brister i solidariteten och rättvisan som denna undersökning blottar när det gäller att efter förmåga bidra till våra gemensamma kostnader, t.ex. för barnens omsorg och skolgång, för omvårdnad av gamla och sjuka. Det får inte finnas företagargrupper utanför löntagarnas stora grupp som med stöd av lagstiftning och politik kommer lättare undan. Det är politikernas skyldighet att varje år ta pulsen på rättvisan i det svenska samhället. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I det här betänkandet från finansutskottet behandlas ett antal motioner med önskemål om ett bättre statistiskt underlag rörande olika ekonomiska och sociala förhållanden i vårt land. Finansutskottet understryker allmänt behovet av ett bättre statistiskt underlag både för den allmänna debatten och för det politiska beslutsfattandet. I och för sig har vi en väl fungerande apparat för att få fram ett sådant statistiskt underlag, men det är samtidigt uppenbart att mer kan göras. Det måste å andra sidan alltid vägas mot de kostnader man har för insamlande, sammanställning och analys av sådant statistiskt material. På en punkt har utskottet gått något djupare, och det gäller det som Grethe Lundblad tagit upp i sin motion nr 931 och som hon berörde nyss i talarstolen. Där har utskottet vänt sig till det statliga institutet för social forskning för att få reda på vad som har gjorts och vad som ytterligare kan göras på området. Som kammarens ledamöter kanske har observerat har denna undersökning bilagts betänkandet, och jag tror att den kan vara värd ett studium. Jag skall säga några ord i all korthet om vad institutet för social forskning kommer fram till. Man anger inledningsvis att jordbrukarnas ekonomiska situation i två väsentliga avseenden skiljer sig från löntagarnas. Dels beskattas jordbrukarna i annan ordning än löntagarna, dels ligger en större del av jordbrukarnas verksamhet och konsumtion utanför den egentliga penningekonomin. Rapporten visar att heltidsjordbrukarna har väsentligt lägre disponibla inkomster och klart mindre konsumtionsutrymme per familjemedlem än motsvarande löntagare. Det paradoxala är att jordbrukarna trots detta tycks Nr 38 ha samma faktiska konsumtionsnivå som löntagarna. Jordbrukarnas likviditetssituation är klart bättre än löntagarnas och också bättre än likviditetssituationen för andra jämnåriga. Skillnaderna i förmögenhet är mycket betydande. Att likviditetssituationen för jordbrukarna är så ! Betydandera SSNUR 5: Välfärdsmätning påtagligt mycket bättre än för löntagarna bör enligt SOET:s rapport inte enbart — och förmögenhetstolkas så, att jordbrukarna har större möjligheter till sparande, utan också så, redovisning att det är nödvändigt för jordbrukaren att hålla sig med kontantmarginal och likvida medel för att kunna driva sin jordbruksrörelse. I rapporten kommer man till slutsatsen, att inkomsten sådan den redovisas för beskattningsändamål inte kan användas som ett sammanfattande mått på levnadsnivå, när man skall jämföra jordbrukares och löntagares situation. I vart fall i ett längre tidsperspektiv kan jordbrukarnas inkomstutveckling inte bedömas fristående från förmögenhetsutvecklingen, om man vill försöka få ett sammanfattande mått på levnadsstandard vid en jämförelse mellan löntagare och jordbrukare. Det klarläggs i rapporten från institutet för social forskning att jordbrukarnas levnadsnivå skiljer sig från löntagarnas i så många andra avseenden än de rent ekonomiska att inga jämförelser på enstaka punkter kan vara rättvisande. Beträffande företagarnas — alltså andra företagare än jordbrukare — ekonomiska situation visar rapporten att företagarnas disponibla inkomst efter skatt och med tillägg av bidrag och socialförsäkringar är något lägre och konsumtionsutrymmet något mindre än löntagarnas. Det är också en intressant slutsats. Å andra sidan är företagarnas likviditetssituation något bättre än löntagarnas. Trots att det genomsnittliga konsumtionsutrymmet bland företagarna är lägre än bland löntagarna tyder alla indikatorer i rapporten på en något högre konsumtionsnivå bland företagarna, vilket enligt institutet för social forskning visar att inkomstuppgifterna för företagare och löntagare inte ger en jämförbar bild av resp. grupps konsumtionsnivå och konsumtionsförmåga. Sammanfattningsvis konstateras i rapporten i fråga om företagare att deras levnadsförhållanden skiljer sig på många punkter från jämnåriga löntagares med samma inkomst uppgiven till beskattning, men att skillnaderna inte är så stora utan mindre än vid jämförelsen mellan jordbrukare och löntagare. Vi har alltså fått en intressant redovisning från socialforskningsinstitutet som pekar på en metod för att göra sådana här jämförande levnadsnivåmätningar. Statistiska centralbyrån har pekat på en något annorlunda undersökningsmöjlighet, och också jordbruksnämnden har strukit under behovet av att man får fram ytterligare material på det här området.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

Herr talman! I justitieutskottets betänkande nr 10 föreslås en förlängning av två lagar, nämligen 1969 års lag om telefonavlyssning vid förundersökning angående grovt narkotikabrott m.m. och 1952 års lag med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål. Denna 1952 års lag gäller bl.a. telefonavlyssning vid misstanke om brott mot rikets säkerhet, alltså spioneri. Vpk har ingenting emot att man så effektivt som möjligt bekämpar grova narkotikabrott. Ett medel för denna bekämpning är bl.a. telefonavlyssning. Vpk anser det också viktigt att spioneri uppdagas och förhindras. Även här kan telefonavlyssning vara ett effektivt hjälpmedel. Vad som emellertid är viktigt i sammanhanget är att telefonavlyssningen inte missbrukas och blir ett hot mot rättssäkerheten. Det finns en rad händelser som visar att telefonavlyssning använts på ett sådant sätt, bl.a. av SÄPO, att den personliga integriteten och rättssäkerheten åsidosatts. Jag behöver bara påminna om det senaste beviset därpå, som ju dokumenterats av en kommissarie vid SÄPO. Vpk har i motioner varje år begärt att en genomgripande utredning skall företas av SÄPO:s rutiner och arbetsmetoder. Vi har begärt att detta skall göras av en parlamentarisk fempartikommission. Varje år har riksdagsmajoriteten avslagit detta berättigade krav. Vpk kan inte delta i beslut om att förlänga denna 1952 års lag så länge som vi förvägras en genomgripande kontroll och utredning av SÄPO:s arbetsmetoder. Därför, herr talman, kommer vpk:s riksdagsgrupp inte att delta i beslutet om justitieutskottets betänkande nr 10.

Herr talman! ”Orättvisorna har förvärrats under Wikströms tid”. ”En misslyckad minister”. ”Små förlag bantar våldsamt”. ”Är laglösheten bra bara för biblioteken?” Rubrikerna från höstens kulturdebatt i Dagens Nyheter talar sitt eget tydliga språk, kanske tydligast i slutinlägget från kulturredaktören Lagerlöf, när han kort konstaterar: ”Bibliotekslag är nödvändig!” Jag kan inte annat än instämma. Vänsterpartiet kommunisterna har år efter år i riksdagen motionerat om en bibliotekslag — ännu utan framgång. Vid senaste tillfället gav Per Olof Sundman frågan epitetet recidivärende, dvs. ett ständigt återkommande ärende, och det lär han få fortsätta att göra. Vpk kommer nämligen att fortsätta sin kamp för en sådan lag. Den är kanske än angelägnare i dag än den var för några år sedan. Krisen för den seriösa bokutgivningen har nämligen förvärrats under de senaste åren trots insatser av litteraturstöd och annat. Hela vår bokkultur riskerar i dag att allvarligt deformeras av de starka s.k. kommersiella krafterna, och det gäller både barnoch vuxenlitteraturen. Eller som vi uttrycker saken i vårt kulturpolitiska program: ”Kulturen har i dag blivit en vara, industriellt massproducerad som inverkar inte bara på dess form utan också på dess innehåll. Den ingår i en medvetandeindustri som påverkar arbetarklassen och hela folket. Den förutsätter och bevarar förtryck och fortsatt kulturell fattigdom såväl i arbetet som på fritiden. Den är en del av kulturimperialismen, som söker påtvinga 65 alla folk och klasser ett kulturmönster som är i de multinationella företagens intresse.” Detta gäller i högsta grad för litteraturen. Vi har under de senaste årtiondena fått uppleva en flod av skräpkultur välla över oss. Det är en skräpkultur dominerad av våld, reaktionära värderingar och en massiv förnedring av kvinnan, en skräpkultur där man saluför inte bara en bok utan en hel livsstil. Det är en kultur som effektivt förstår att utnyttja den ekonomiska kris som kapitalismen är inne i och spela på människors osäkerhet inför framtiden, där arbetslöshet, förflyttning från den egna orten samt förtidspensionering eller sjukskrivning snart i sin mångfald har blivit ”normala” inslag i en människas tillvaro i detta land. Bara såsom ett exempel på det vi har att vänta oss kan jag nämna att de multinationella företagen i USA har funnit en ny målgrupp att särskilt rikta sig till, nämligen ”seenagers”. ”Seenagers” är de människor som tidigt slagits ut ur produktionen eller kanske aldrig kommit in i den och som enligt de effektiva marknadsförarna har gott om tid att ägna sig åt s.k. fritidsaktiviteter. Perspektiven är verkligen skrämmande. Inför denna utveckling står kulturutskottet och utbildningsutskottet helt handfallna. De vägrar att ens allvarligt diskutera vår motion och hänvisar sömngångaraktigt till att ”de där kraven har vi redan en gång avslagit”. Att ompröva frågan, att sätta sig ner och diskutera om verkligheten har förändrats och i så fall i vilken riktning är uppenbarligen otänkbart för kulturutskottets och utbildningsutskottets ledamöter liksom för kulturministrar, vilken politisk schattering de nu än har. Det kan, herr talman, förefalla tjatigt, men jag tänker upprepa några av de fakta som vi har anfört i vår motion och som också togs upp i debatten i våras. Vi känner alla till att kommunernas och landstingens ekonomi är hårt ansträngd och att det kommunala skattestoppet i många fall har inneburit en kostnadsjakt, som främst gått ut över kultursektorn men också över den sociala sektorn. Skillnaderna mellan kommunerna i fråga om biblioteksanslagen ligger på 1060 96 eller närmare 28 kr. En kommun satsar alltså 30:28 kr. per person och år på sin biblioteksverksamhet — en annan blott 2:61 kr. Skillnaderna mellan kommunerna har ökat under de senaste åren, inte minskat. Vissa kommuner såsom Jokkmokk har drastiskt skurit ner sina biblioteksanslag från 100 000 kr. till 8 000 kr. under de senaste åren. Det gäller främst kommuner som redan tidigare saknar ett brett kulturutbud, resurssvaga kommuner där behovet av kulturella satsningar är störst. Denna utveckling har skett samtidigt som vi fått uppleva hur flera kvalitetsförlag — det gäller främst de mindre förlagen, de som under de senaste åren stått för förnyelsen av den seriösa bokutgivningen — är konkurshotade. Denna utveckling har skett samtidigt som bokhandeln kämpar med betydande svårigheter och invånarna på många håll över huvud taget inte har tillgång till inte bara skönlitteratur utan också studielitteratur i ett brett urval. Denna utveckling har skett samtidigt som vi fått se bokklubbarna växa upp som svampar ur marken och ytterligare försvåra distributionen av bra böcker. Det är nämligen väldigt mycket en fråga om just distributionen. Hur harman Nr 38 från kulturoch utbildningsutskottens sida tänkt sig att nå ut till de arbetande människorna? Det finns naturligtvis många vägar, men som vi påpekar i vår motion har folkbiblioteken här en oerhört viktig roll. Jan-Erik Wikström skrev i september: ”Det är en fråga om pengar, inte om lagstiftning.” Som om lagstiftning och pengar skulle utesluta varandra. För mig är detta en logisk kullerbytta. Självfallet är det fråga om pengar. Pengar krävs för att garantera att lagstiftningen också omsätts i praktiken! Enligt Wikström skulle en försiktig beräkning sluta på 200 miljoner för att lyfta de sämsta kommunerna upp till genomsnittsnivån. ”En gigantisk summa”, utropar han. Jag vet inte det. Jag tycker att det är billigt för det ändamål som åsyftas, nämligen att söka ge Sveriges medborgare en någorlunda rimlig biblioteksstandard, att söka motverka orättvisorna inom det området. Det är med säkerhet en billig investering inför framtiden, mot bakgrund av vilka skador som nu åstadkoms genom avsaknaden av en vettig litteraturpolitik — sociala skador lika väl som kulturella. Jämför det beloppet med vad skräpkulturen tar hem i vinst varje år! Man kan, som Barbro Forsberg gjort i DN, jämföra de samlade kulturutgifterna på 1,8 miljarder kronor med vad som varje år går åt till att bygga motorvägar. Summan lär motsvara tio mil motorväg. Hon skriver också: 1977 kostade biblioteksverksamheten 600 miljoner. Det motsvarar kostnaderna för Landvetters flygplats. Exklusive kostnaderna för motorvägen.” Eller än väsentligare: Vad kostar inte Nordsatprojektet — ett av de största kulturella hoten, som man bl.a. från folkpartihåll håller på att genomdriva under yttrandefrihetens falska täckmantel? Bara investeringskostnaderna för Nordsats rymddel beräknades för ett par år sedan till 575 milj.kr. Lägg därtill alla övriga kostnader — främst för hushållen/konsumenterna — så är vi strax uppe i belopp på 15 å 20 miljarder kronor. Och så påstår kulturministern att 200 milj.kr. är en gigantisk summa! Jag tycker att han totalt saknar sinne för proportioner i det här fallet. Herr talman! Så till några andra frågor som vi också tar upp i vår motion. Den första gäller muséernas samlingar. De representerar i dag en datamängd av en storlek som kan jämföras med bibliotekens samlingar. Också det materialet bör kunna utnyttjas av allmänheten, forskningen och andra intresserade på samma villkor som sker vid biblioteken, framhåller vi i motionen. Bakgrunden till detta krav är ju bl.a. det enkla faktumet att museimaterialet är svårt att överblicka i dag. Kravet har också ställts av bl.a. kulturrådet. Utbildningsoch kulturutskotten avvisar det, därför att det inte skulle vara tillräckligt väl underbyggt. Men några motargument i sak presenterar man inte. Ytterligare ett krav som vi tagit upp beträffande delegationen för informationsförsörjning men som såvitt jag kunnat finna inte kommenterats av utskotten är kravet på att representanter för löntagarorganisationerna skall ingå i delegationen. Hur ställer sig Stig Alemyr till ett sådant krav? Vi har också tagit upp det egendomliga förhållandet att det i dag finns två oberoende datasystem för informationsförsörjning inom biblioteksområdet — 67 Libris och BUMS. Övertron på datasystemens förträfflighet och möjligheter till besparingar har varit utbredd i det här landet. För de vetenskapliga bibilioteken har denna övertro till Libris visat sig ha en näst intill katastrofal effekt, och olika instanser —bl.a. riksdagens revisorer — har ställt sig mycket kritiska på många punkter till genomförandet av den organisatoriska delen av detta system. Nu skriver utbildningsutskottet att vårt krav i stort sett redan skulle vara tillgodosett genom det uttalande som utbildningsminister Wikström gjort i propositionen om att Libris och BUMS så långt de tekniska, programmässiga och driftmässiga förutsättningarna medger bör samordnas. Men utbildningsutskottet avstår från att citera nästa mening i propositionen, nämligen där det sägs att en samordning inte utan vidare kan ses som ändamålsenlig. Där tar man alltså tillbaka vad som först sägs. Vi tycker att detta är helt otillfredsställande. Vi anser att ett uttalande från riksdagens sida är klart motiverat — det kan inte vara vettigt att utveckla två separata system på det sätt som nu sker. Dessutom utvecklas de utan att man beaktar de ekonomiska konsekvenserna av att det krävs mer personal. Därmed kommer jag in på vårt sista krav i motionen. Det är nämligen alltför vanligt att det här i riksdagen presenteras propositioner utan att man har det ringaste grepp om kostnaderna. I regel har det lett till att syftena med förslagen — hur goda dessa än kan ha varit — har förfuskats. Att man över huvud taget inte tagit upp finansieringsfrågorna i propositionen blir ännu allvarligare om man kopplar samman detta med förslaget om att delar av folkbibliotekens verksamhet fortsättningsvis skall kunna avgiftsbeläggas. Då blir man verkligt oroad. Vi kan inte acceptera att man på detta sätt gör ett mycket allvarligt avsteg från den hittills gällande principen att folkbibliotekens kollektiva service skall vara gratis. Går man ifrån den principen utestänger man stora grupper från en kollektiv service som de har all anledning att kräva. Slutligen, herr talman, skulle jag vilja återge några korta avsnitt ur ett brev från Sveriges allmänna biblioteksförening, där man pekar på den allvarliga utveckling som skett under de senaste åren. Biblioteksföreningens krav överensstämmer i stort sett med våra. I brevet pekar man på folkbibliotekens ökade roll inte minst på utbildningssektorn genom vuxenutbildningens expansion, högskolans utbyggnad osv. I brevet sägs det att gemensamt för utredningarna är att de resulterat i betänkanden som i sin tur föranlett propositioner och riksdagsbeslut som ställt stora krav på biblioteken men som på det praktiska planet stannat vid sympatiska uttalanden. Längre fram i brevet säger man att de kommunala biblioteken i dag utgör en nödvändig resurs för att de av riksdagen fastställda målen för kulturpolitiken skall kunna genomföras. Biblioteksföreningen efterlyser en målsättningsdiskussion och en utredning av biblioteksverksamheten. Det saknas i dag en samlad målsättning på detta område. Jag tycker att det är väldigt allvarligt, och jag vill, herr talman, yrka bifall till vår motion. Ett bifall till motionen skulle i varje fall något förbättra situationen.
Herr talman! Mitt namn nämndes här, och jag vill därför göra en kommentar. Jag har mycket riktigt sagt att diskussionen kring bibliotekslagstiftningen är ett recidivärende här i landet. Jag kan möjligen utöka det med en mera poetisk liknelserna genom att säga att denna diskussion här i kammaren är en perenn växt i den kulturpolitiska debattens flora. Det fanns en del egendomligheter i det som den föregående talaren anförde, och jag vill beröra dessa med några få ord. Vi har aldrig i kulturutskottet eller i utbildningsutskottet vägrat att seriöst diskutera frågan om en bibliotekslag. Tvärtom har vi alltid diskuterat den frågan med stort allvar. Personligen har jag deltagit i denna debatt sedan 1964, då vi fick det nuvarande systemet för statligt stöd till folkbiblioteken. Vi har emellertid alltid kommit fram till att det icke finns några skäl att införa en bibliotekslag och att biblioteksväsendet icke skulle ha någonting att vinna på en sådan lag. Vidare framkastades att bokklubbarna försämrar och försvårar distributionen och att vi genom dem får dåliga böcker. Bokklubbarna är ett problem, men utgivningen är i regel faktiskt seriös. Eva Hjelmström sade att de svenska medborgarna har rätt att kräva en någorlunda rimlig biblioteksstandard. Detta sägs alltså i det land i världen som i konkurrens med Danmark har den förnämsta biblioteksstandard man kan finna. För att ytterligare vidga debatten nämndes naturligtvis Nordsatprojektet som ett av de största kulturella hoten. Det är lätt att kasta ur sig detta, men vi vet ännu inte hur det kommer att bli med den saken. Eva Hjelmström nämnde också en av sakfrågorna, nämligen komplikationen med Libris och BUMS. Hon talade om en övertro på datasystemets möjligheter. Det är exakt 24 timmar sedan jag satt nere på Bibliotekstjänst i Lund och i detalj granskade och gick igenom BUMS-systemets möjligheter. Jag försäkrar att detta har utomordentliga möjligheter när det gäller registrering och katalogisering av vad som finns på våra bibliotek, och jag hoppas att det mycket snabbt kan utvecklas. Beklagligtvis har Libris icke samordnats med BUMS från början, men det har försäkrats av experter att det går att genomföra en samordning mellan dessa två datasystem.
Herr talman! Per Olof Sundman hävdar att man seriöst diskuterat denna fråga i kulturutskottet. Om man läser detta utskotts yttrande över vår motion, kan man avge olika omdömen, men att utskottets ledamöter genomträngande analyserat frågan tycker jag är svårt att påstå. Det är ju ett faktum att de borgerliga partierna i riksdagen, kulturutskottets ledamöter och även socialdemokraterna snart är ensamma om att hålla fast vid laglösheten på biblioteksområdet. De flesta kulturinstanser här i landet, bl.a. kulturrådet och bibliotekarierna, har sedan länge krävt att vi skall ha en sådan här lag. Det är också ett faktum att Sverige är det enda land i Norden som i dag saknar en bibliotekslag. 69 Herr Wikström påstod i debatten att man skulle skapa opinion ute i kommunerna i stället för att lagstiftningsvägen genomföra en förbättring av standarden. Men när man ser den utveckling som skett kan man fråga sig om det verkligen är möjligt att skapa denna opinion. Är våra kommunalpolitiker mer ansvarskännande vad kulturen beträffar än sina kollegor i de nordiska länderna? Sedan beklagade Per Olof Sundman att BUMS och Libris inte samordnats från början. Det är just ett sådant samordnande som vi vill få till stånd genom ett uttalande. Detta är faktiskt inte vad som står i vare sig kulturutskottets yttrande eller utbildningsutskottets betänkande eller i själva propositionen. Där står ingenting om en samordning. Som jag inledningsvis sade står där tvärtom att det kan vara svårt att få en sådan samordning till stånd. Det är ju ett ekonomiskt, kulturellt och utbildningspolitiskt vansinne.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att man från många håll har framfört klagomål under en följd av år över att vi inte har en bibliotekslagstiftning. Detta vill jag gärna verifiera. Däremot har aldrig batteriet av argument för en lagstiftning på detta område på något vis varit särdeles utvecklat eller tillfredsställande.
Herr talman! Jag skulle vilja rekommendera Per Olof Sundman att läsa kulturrådets utlåtande. Och jag skulle också vilja rekommendera honom att läsa den debatt som fördes i DN i somras. Jag tycker att det där finns en hel del argument att ta fasta på.
Herr talman! Eva Hjelmström har berättat för kammaren att utbildningsutskottet har handlat sömngångaraktigt i detta ärende. Det är klart att det alltid är värdefullt när personer med lång erfarenhet av riksdagsarbetet betygsätter utskottens sätt att arbeta, men det allvarliga misstag Eva Hjelmström gör i dag är att hon tar upp frågor till diskussion som över huvud taget inte skall diskuteras i dag. Det här är inte en debatt om bibliotekens ställning i samhället och inte heller en debatt om bibliotekens resurser, utan det är fråga om att organisera en informationsförsörjning i landet, dels centralt, dels lokalt. När det gäller bibliotekens behov av resurser håller jag med Eva Hjelmström på flera punkter. Jag tycker att vi skall göra allt vi kan för att utöka dem i takt med våra resursers tillväxt. Men det är inte detta denna debatt handlar om. Eva Hjelmström tar också upp några av de frågor som debatten skall handla om, nämligen det sätt på vilket delegationen för informationsförsörjning skall byggas upp och i framtiden arbeta. Jag tar inte upp dessa förslag och synpunkter, herr talman, eftersom vi kommer tillbaka till dem till våren. I budgetpropositionen kommer då att presenteras ett förslag med närmare detaljer om hur delegationen för informationsförsörjning skall arbeta. Då Nr 38 kommer jag att framföra min synpunkt bl.a. på hur löntagarna skall vara representerade i denna delegation, en fråga som ställdes direkt till mig. En arbetsgrupp är nu verksam för att göra kartläggningar och utarbeta förslag i denna organisationsfråga. Det är först när denna kommer med sitt förslag och vi får se det i riksdagen som vi har att ta ställning till detaljerna. Vi behandlar sålunda, herr talman, i dag ett principförslag. På en punkt gör dock utbildningsutskottet liksom kulturutskottet ett bestämt uttalande. Det är uppenbarligen så att mycket av den information som samhällets olika instanser kan behöva är kostnadskrävande att få fram. Vi har ännu inte detaljerna klara för oss, men det kan bli så att vissa avgifter måste tas ut. Men de bägge utskotten säger mycket bestämt ifrån att detta inte får innebära att bibliotekens normala service till medborgarna skall avgiftbeläggas. Det är det enda bestämda uttalande som utbildningsutskottet för sin del nu är berett att göra. I övrigt ber jag, herr talman, att få tillstyrka utbildningsutskottets förslag, som på alla punkter utom en innebär ett tillstyrkande av propositionens förslag.

Herr talman! Stig Alemyr säger att vi inte skall föra en debatt här om bibliotekens ställning. Det här är en principdebatt, säger han. Men faktum är ju att man genom förslagen i propositionen ger folkbiblioteken än viktigare uppgifter i framtiden. Därmed måste man naturligtvis också ta upp det faktum att det i dag saknas en samlad målsättning för folkbibliotekens verksamhet. Man måste också ta upp de skillnader, i standard och i andra avseenden som finns i dag mellan folkbiblioteken. Det var detta jag gjorde. En sådan diskussion går inte att undvika, om man som nu sker genom propositionen vill ge biblioteken en ännu större roll, vilket vi i och för sig inte motsätter oss. Men vi vill också ha målsättningen klar. Vi vill ha en bibliotekslag till stånd. Sedan sade Stig Alemyr att det fanns ett bestämt uttalande från utbildningsutskottet och kulturutskottet om avgiftsfinansieringen, nämligen att den inte får innebära att bibliotekens normala service i framtiden kommer att kosta pengar. Men, herr talman, det innebär ju att man nu vill avgöra vad som i framtiden skall betraktas som normalt i informationshänseende för allmänheten. Är inte detta litet förmätet? Om man nu avgiftsbelägger vissa delar, kommer i en framtid en informationsförsörjning som då betraktas som normal att kosta pengar och utestänga stora grupper av kommuninvånarna från en tillgång som de har rätt att kräva.
Herr talman! Hur en sådan avgiftsbeläggning skall se ut får riksdagen ta ställning till i vår. Det är för tidigt att göra det i dag. Jag har betonat att det som i dag upplevs som en normal biblioteksservice för medborgarna icke skall avgiftbeläggas i framtiden. Nn Frågan om en samlad målsättning för folkbiblioteken och dessas resurser behandlas varje år av riksdagen i samband med budgetpropositionen. När nu folkbiblioteken åläggs vidgade uppgifter utgår jag, herr talman, från att man också måste se över folkbibliotekens resurser. Detta är en fråga som har att göra med sambandet mellan staten och kommunen över huvud taget men det är också en fråga om statens direkta ansvar för biblioteksverksamheten. Den dag då dessa frågor är färdigberedda får riksdagen sålunda ta ställning, men för tillfället finns det, herr talman, ingen anledning att göra några längre gående uttalanden.
Herr talman! Jag tycker att Stig Alemyr ändå kunde medge att det är en bakvänd ordning att först ålägga folkbiblioteken vidgade uppgifter och sedan ta ställning till resursfrågan. Dessa frågor bör tas upp i ett sammanhang. Stig Alemyr borde också vara medveten om att en samlad målsättningsdiskussion om folkbibliotekens verksamhet tyvärr inte har förekommit vid budgetdebatterna under de senaste åren, trots vpk:s motioner i ämnet. Sedan vill jag säga att jag fortfarande inte blivit lugnad på punkten om avgiftsbeläggningen. Jag tycker att en avgiftsbeläggning är ett allvarligt avsteg från de principer som vi anser skall gälla för biblioteksverksamheten.
Herr talman! Om inte i annan ordning något resonemang skulle komma upp om en samlad målsättning för folkbiblioteken har vpk möjlighet att återkomma med motion och på det sättet få i gång en diskussion. Vidare vill jag säga att i det offentliga livet är det ett ganska normalt tillvägagångsätt att man bestämmer sig för riktlinjer för en ny verksamhet. Om man är överens om huvudprinciperna, är det normalt att en organisationskommitté sedan får dra upp detaljerna för att riksdagen därefter skall få tillfälle att återkomma till dessa detaljer för ett slutligt ställningstagande.
Jag kan försäkra Stig Alemyr — jag sade det också i mitt inledningsanförande — att denna fråga kommer att fortsätta att vara ett recidivärende, dvs. ständigt återkommande i riksdagen till dess vi fått igenom våra krav.

Herr talman! Mitt inlägg skall handla om att omkring 1 000 förskolebarn dödats eller skadats, många invalidiserats, när de cyklat i trafiken de senaste tio åren. Det skall handla om att närmare 6 000 barn i åldrarna sju-fjorton år dödades eller skadades när de cyklade i trafiken under samma tioårsperiod. Forskarna är enstämmiga i sina slutsatser att barn under tio-tolv år inte bör tillåtas cykla ensamma på körbanor som samtidigt används av bilar. Men trafiksäkerhetsverket och trafiksäkerhetsutredningen förblir passiva. I motionen 1206 har vi föreslagit en ändring i vägtrafikkungörelsen så att barn skall ha uppnått tio års ålder innan de utan vuxens uppsikt tillåts cykla i blandad trafik inom tätort. Vi har alltså inte föreslagit att barn under tio år inte skall få cykla utan bara att de, när de är ensamma, bör cykla på säkra vägar, där inga bilar kör. Vi inser att cykeln kan vara ett närmast nödvändigt trafikredskap för barn utanför våra tätorter. Men det är faktiskt ett ganska rimligt krav att inom tätorter barn under tio års ålder inte på egen hand skall tillåtas cykla på körbanor som domineras av bilarna. I Österrike finns en sådan lag sedan mycket länge. Där har man satt åldersgränsen vid tolv år. Den fungerar bra och har räddat många barn från döden eller livslång invaliditet. Den utgör dessutom ett bra stöd för föräldrarna när det gäller att fördröja barnens cykeldebut några år. I Västtyskland har man ingen exakt åldersgräns utan en allmän bestämmelse om att personer som på grund av bristande kroppslig eller själslig mognad kan utgöra en trafikfara inte utan uppsikt får köra något fordon. Det inbegriper således även cyklande barn, som på grund av sin bristande mognad inte får cykla i trafiken utan vuxens uppsikt. 73 Den som säger, att en bestämmelse som den vi föreslagit i motionen inte skulle fungera i vårt land, bör då först förklara varför motsvarande bestämmelse fungerar bra i Österrike och Västtyskland. Möjligen finns liknande regler också i andra länder. Jag har inte gjort några vidlyftiga internationella efterforskningar. Det finns en samstämmig forskaropinion i denna fråga. Professor Stina Sandels har sedan 1972 sökt få gehör för sina forskningsresultat, som entydigt visar att det är först vid elva-tolv års ålder som barn kan klara sig själva i blandad trafik. Yngre barn saknar helt enkelt förmågan att bedöma den totala trafiksituation de befinner sig i. De felbedömer avstånd, hastigheter, bromssträckor och de har inte överblick över trafiken. I våras kom en rapport, nr 149, från statens vägoch trafikinstitut om förskolebarns och skolbarns förmåga att manövrera sina cyklar av Peter Arnberg, Evert Ohlsson, Anneli Westerberg och Carl Adolf Öström. Deras forskningar visade att barnens ålder var mest avgörande för hur de kunde klara av sina cyklar. De skriver: ”Barn under åtta år hade mycket dåliga resultat i de flesta prov och det kan ifrågasättas om de över huvud taget bör få cykla i blandad trafik.” De flesta barn börjar cykla i fyra-fem årsåldern men trots att de oftast cyklar dagligen är det först i trettonårsåldern som de klarar alla trafiksäkerhetsprov med bra resultat, enligt dessa forskare. En annan forskare, Lars H. Gustavsson, har i flera undersökningar visat att barn i fyrafemårsåldern ofta drabbas av svåra huvudoch kroppsskador när de cyklar omkull. Samarbetskommittén mot barnolycksfall, där bl.a. Förskollärarnas riksförbund, Riksförbundet Hem och skola, Cykeloch mopedfrämjandet, Barnavårdslärarnas förening, Barnpsykologiska forskningsgruppen vid lärarhögskolan och många andra organisationer ingår, skriver i en broschyr om ”barnens farliga värld” bl.a. följande: ”Små barn bör inte släppas ut ensamma på trafikerad gata eller väg. Nästan hälften av de svåra skadorna händer just förskolebarnen. För cykling finns ingen fastställd ålder, men före 12-årsåldern anses inte barn mogna för cykling i tättrafikerat område.” Ja, så här kan man fortsätta att redovisa argument för den åtgärd vi föreslagit i motionen. Om samhället — och det är väl främst trafiksäkerhetsverket och riksdagens trafikutskott som representerar samhället i det här sammanhanget — visat lite större lyhördhet och handlingskraft hade många tragiska olyckor troligen kunnat undvikas. Statistiska centralbyråns siffror över antalet olyckor bland cyklande barn är en ohygglig bekräftelse av forskarnas observationer. Under 1976 dödades två cyklande förskolebarn och 32 cyklande förskolebarn blev svårt skadade. Under 1975 var siffrorna fem dödade och 29 svårt skadade förskolebarn. Antalet dödade eller skadade cyklande förskolebarn var under årtiondet från 1967 till 1976 hela 995. Det här är ohyggliga siffror. Den ändring av vägtrafikkungörelsen som vi 22 november 1978 föreslagit skulle bidra till att minska antalet dödade och invalidiserade barn. Det är beklagligt att trafikutskottet på nytt skjuter frågan ifrån sig och Trafiksäkerhet hänvisar till den trafiksäkerhetsutredning som sedan 1973 har undvikit att ta j något initiativ i den här frågan. I hur många år skall trafiksäkerhetsutredningens särskilda arbetsgrupp för barnens säkerhet i trafiken arbeta utan att ta några handfasta initiativ i den här frågan? Visst är det bra med upplysningsverksamhet som kampanjen Barn i trafiken, men när siffran över trafikdödade förskolebarn ökar året efter kampanjen kanske man bör överväga också andra ågärder än information. Den största skulden till samhällets passivitet ligger utan tvekan hos trafiksäkerhetsverket. Riksdagens trafikutskott reagerade på en liknande motion för över två år sedan med att ”ge till känna” att ”initiativ bör tas i det av motionärerna angivna syftet att minska barns cykelåkande på vägar med blandad trafik”. Detta uttalande har trafikutskottet senare upprepat två gånger i betänkanden utan att något hänt inom TSV. Det enda TSV har orkat med är en rekommendation som refererades i en del tidningar i april 1977. Föräldrarna uppmanas att vara återhållsamma med att låta barn som är tio år eller yngre cykla i trafiken. TSV rekommenderar också hjälm för cyklande barn. Det är allt. Sedan denna rekommendation gjordes — och glömts bort — har antalet trafikolycksfall med förskolebarn ökat. Man måste naturligtvis använda sig av flera metoder för att minska antalet svåra olyckor med cyklande barn. TSV:s varningar till bilisterna att se upp med småbarnen i trafiken är i och för sig bra. Men i det stora flertalet svåra olyckor där cyklande barn är inblandade kan man inte beskylla bilförarna för ovarsamhet. Det är helt enkelt barnens oförmåga att behärska trafiksituationen som orsakar olyckorna. Men den bilförare som kör ihjäl eller invalidiserar ett litet barn drabbas naturligtvis mycket hårt — även om han eller hon objektivt sett inte orsakat olyckan. Det borde därför vara ett samstämmigt krav från alla bilorganisationer att barn under tio år inte skall få cykla i tätort utan vuxens uppsikt på körbanor som utnyttjas för biltrafik. Det mest effektiva sättet att skydda cyklande barn är naturligtvis att separera cykeltrafiken från biltrafiken. I bostadsområden där cyklarna framförs skilda från bilarna är antalet svåra cykelolyckor mycket lägre än på andra vägar. Byggandet av cykelvägar bör därför ytterligare stimuleras. Vi är några som i annat sammanhang motionerat om den saken. En tredje metod att minska antalet cykelolyckor bland barn är att söka få en senare cykeldebut. Här kan troligen en intensiv upplysningsverksamhet ha en viss effekt. Via barnavårdscentralerna, förskolorna, barnorganisationerna och på andra vägar bör föräldrarna tidigt upplysas om vilken farlig leksak en tvåhjuling kan vara. Tyvärr kolliderar här samhällsintresset med starka kommersiella krafter. Cykelfabrikanterna och cykelhandlarna förtjänar stora 15 pengar på att sälja barncyklar till fyraåringarnas föräldrar. På en del platser har cykelfabrikanter inrättat cykelskolor för förskolebarn. Ambitionen att sälja barncyklar överskuggar troligen det föregivna syftet att lära ut trafikregler. Den fjärde metoden att minska de ohyggliga olyckssiffrorna för cyklande småbarn är den lagstiftning vi föreslagit i motionen 1206. En sådan bestämmelse i vägtrafikkungörelsen skulle naturligtvis inte i ett slag avlägsna alla ensamcyklande småbarn från körbanor som utnyttjas av bilar. Femåringar läser ju inte vägtrafikkungörelsen. Men sådana regler skulle givetvis fungera som ett effektivt stöd för föräldrar, förskollärare, lågstadielärare och andra som har ansvar för barnens trafikbeteende. Dessutom skulle den troligen fördröja cykeldebuten genom att göra föräldrarna mer uppmärksamma på tvåhjulingens trafikfarlighet och deras eget ansvar för var deras barn under tio år cyklar. Herr talman! Jag får låta mig nöja med denna plädering för vår motion. Jag har velat rikta en klar och tydlig uppmaning till trafiksäkerhetsverket att äntligen ta itu med den här frågan. Är det i trafiksäkerhetsutredningen frågan fastnat sedan 1973, då utgör den utredningen en fara för trafiksäkerheten så länge frågan är olöst. Trafiksäkerhetsfrågorna brukar inte vara partiskiljande här i riksdagen. Jag vill därför i den allmänna trafiksäkerhetens namn med instämmande citera vad förre kommunikationsministern Bo Turesson skrev i mars i år: ”När man sysslar med trafiksäkerhetsfrågor kommer man lätt i konflikt med grundinställningen till den individuella friheten. Men man kan inte i frihetens namn stillatigande konstatera att ett tusental människor årligen dör och tiotusentals skadas i trafiken. Vettiga, enkla och billiga reformer måste genomföras för att så långt möjligt rädda ungdomar och andra trafikanter från döden eller ett liv i rullstol.” Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Trafiksäkerhetsarbetet blir alltmer föremål för intresse i vårt land. Därom vittnar inte minst det stora antal motioner som väcks i riksdagen varje år. Det trafiksäkerhetsarbete som har bedrivits på olika sätt i vårt land har också varit framgångsrikt. Antalet dödade i trafiken har minskat och var under 1977 det lägsta sedan slutet av 1950-talet. Då skall vi ändå notera att antalet fordon har ökat med ett par miljoner sedan dess och att antalet unga, oerfarna förare är betydligt större nu. Det arbete som bedrivs för att säkra en bättre trafik får naturligtvis inte avtrappas utan måste tvärtom ökas och effektiviseras. Vi skall naturligtvis aldrig acceptera att någon omkommer i trafiken. Många av de motioner vi behandlar i detta betänkande innehåller förslag som är föremål för överväganden inom trafiksäkerhetsutredningen. Utredningen har nu ökat och intensifierat sitt arbete, och ganska mycket kan väntas komma fram snart, vilket också utskottet har förutsatt. Det är av hög angelägenhetsgrad att olika förslag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder kommer snarast, och det har utskottet mycket riktigt, som har sagts tidigare, påpekat under senare års behandling av ärendena. Med detta konstaterande får riksdagen vara nöjd även för detta år, eftersom vi nu verkligen kan se att det kommer ett resultat snart. Sture Ericson har pläderat för motionen om barns uppträdande på cykel i trafiken, och det är klart att det kan finnas många synpunkter på hur den frågan skall behandlas. Jag tycker inte att Sture Ericson skall spy så mycket galla över vare sig trafiksäkerhetsverket eller trafiksäkerhetsutredningen. Jag är själv många gånger kritisk till den takt i vilken utredningar bedrivs i vårt land, men det beror kanske mycket på sammansättningen — det är inte de minst arbetsbelastade som ingår i utredningarna. Det skall vi naturligtvis kritisera dem för som tillsätter utredningarna, nämligen regeringen. Passiviteten kan också bero på att man försöker göra ett noggrant och seriöst arbete i dessa frågor — vi arbetar efter den metoden i vårt land. De aktuella siffrorna ur statistiken som Sture Ericson här tar upp är naturligtvis intressanta. Men det kanske också är intressant att få veta hur många av de barn under tio år som omkommer som gör det när de cyklar på egen hand och hur många som är i målsmans sällskap och detta till trots skadas eller omkommer i trafiken. Många av de olika förslag till åtgärder som föreligger är nu under behandling. Den speciella grupp som behandlat frågan om barns säkerhet i trafik och som har arbetat inom trafiksäkerhetsutredningen har nu presenterat sitt arbete för utredningen. Inom de närmaste månaderna kommer utredningen att ta ställning till de åtgärder som gruppen föreslagit. Alla de instanser som här har åberopats har varit företrädda i denna grupp. Också när det gäller denna fråga tycker jag att vi skall låta oss nöja med detta i dag. Jag tror att det skulle vara felaktigt om vi rusade i väg och gjorde separatlagstiftningar i olika frågor. Jag tycker därför att vi skall pröva det här förslaget seriöst, remissbehandla det och ha det förfaringssätt som vi är vana vid i stället för att rusa i väg och låta förbudsivrarna inkassera en ny och tvivelaktig seger i Sveriges riksdag.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

Herr talman! Jag vill säga några ord om en helt annan motion. Det är ordning och reda i Sverige, och det är ju bra. Men ibland är det så mycket ordning att det blir oordning, och det är detta jag har försökt peka på i en motion där jag begärt översyn av bestämmelserna om vägskyltar. Utskottet avstyrker min motion därför att ”trafiksäkerhetsverket på regeringens uppdrag prövat de sålunda aktualiserade frågorna. Bestämmelser i ämnet kan förväntas komma att utfärdas under innevarande höst.” Det är ju bra. Men det jag motionerat om illustreras något av att utskottet i stycket ovanför påminner om att riksdagen för två år sedan aktualiserat frågan och att man då tyckte att vägverket skulle behandla den. När det gäller frågor om skyltar och vägvisare, så lagstiftar man om sådana i naturvårdslagen, väglagen, byggnadsstadgan — för att ta några exempel. De här frågorna behandlas av byggnadsnämnd, polismyndighet och länsstyrelse. Vägdirektör, kammarrätt, regeringsrätt, naturvårdsverk, planverk, vägverk och trafiksäkerhetsverk kan vara inblandade i problemet om en skylt är en skylt eller en vägvisare. Skyltar och vägvisare skall nämligen behandlas på olika papper beroende på vad de enligt lagstiftningen är. Detta ställer till onödigt trassel. Utskottet har kanske inte riktigt förstått att jag menar allvar med att det är onödigt trassel och att man borde kunna göra någonting åt det här. Min motion kunde lika gärna ha behandlats av jordbruksutskottet eller av civilutskottet, för de behandlar också lagstiftning som har med det här att göra. Jag har inget yrkande i år. Jag vill bara notera vad utskottets talesman sade alldeles nyss i en annan fråga, nämligen att han inte ville ha separat lagstiftning i olika frågor. Det var apropå trafiksäkerheten. Men detta handlar om skyltar, och där har man separat lagstiftning i olika frågor. Man borde ha ambitionen att ändra på det. Jag gick upp i talarstolen bara för att meddela att jag tänker återkomma — under hänvisning till talesättet gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo.
Herr talman! Wiggo Komstedt hade som vanligt ett mycket vårdslöst ordval i sitt inlägg. Han talar om att jag spyr galla. Mer negativt till den plädering jag förde kan man knappast uttrycka sig, men det må vara hänt. Wiggo Komstedt avslutade sitt inlägg med att tala om en tvivelaktig seger för förbudsivrarna. Jag förmodar att det var ett inlägg mot Bo Turessons av mig citerade uttalande. Men betyder uttalandet om en tvivelaktig seger för förbudsivrarna att Wiggo Komstedt för sin del redan har bestämt sig för att han inte vill se någon bestämmelse i vägtrafikkungörelsen, som skulle innebära att barn under tio år inte får cykla vid blandad trafik i tätort utom under vuxens uppsikt? Skall uttalandet tolkas på det sättet?

Herr talman! Jag tycker verkligen att Sture Ericsons sätt att uttala sig om trafiksäkerhetsverket och trafiksäkerhetsutredningen och dess oförmåga att komma fram med materialet tillräckligt snabbt var att spy galla. Detta framgår också av protokollet. Jag försökte att tala om för Sture Ericson, vilket han borde veta vid det här laget, hur vi i Sverige arbetar när vi utreder olika frågor. Därför tyckte jag att det var ett onödigt påhopp och ett sätt att spy galla. När det gäller mitt ställningstagande hoppas jag att det klart har framgått att jag verkligen inte har tagit ställning. Enligt min mening bör frågan behandlas i precis samma ordning som allting annat. Att skydda barnen i trafiken är väsentligt, men man bör inte skapa förbudslagar. Barnen ger sig ut i trafiken trots att det finns lagar och förordningar. Hela tiden rör det sig om avvägningar. Saken bör prövas seriöst. Det är inget ställningstagande, men hade man tillstyrkt den här motionen — vilket väl var Sture Ericsons förhoppning när han väckte den — hade det varit att rusa i väg och, som jag sade, att ge förbudsivrarna ytterligare en tvivelaktig seger, innan frågan behandlats ordentligt. Det är alltså inget ställningstagande.
Herr talman! Nu sade Wiggo Komstedt att han inte har tagit ställning. Det är ju alltid något. Han menar ingenting med sitt egendomliga tal om en tvivelaktig seger för förbudsivrarna. Vidare sade han att barnen trots allt kan ge sig ut i trafiken. Ja, visst kan de det. Av mitt första inlägg framgick det också att sådant kan inträffa. Men får vi genom en sådan lagstiftning färre ensamåkande barn ute på körbanor som används av bilisterna, och får vi färre dödsfall och färre invalider bland småbarnen, har man uppnått någonting väsentligt. Wiggo Komstedt försvarade med en väldig kraft trafiksäkerhetsutredningen som suttit i över fem år. Är fem år då enligt Wiggo Komstedt en normal tidrymd? Borde inte utredningen ha blivit färdig tidigare? Jag tycker att Wiggo Komstedt strör omkring sig litet säregna uttalanden. Sedan vill jag påpeka att utskottet inte ställer sig särskilt negativt till det här. Utskottet har ändå för över två år sedan gett till känna att ”initiativ bör tas i det av motionärerna angivna syftet att minska barns cykelåkande på vägar med blandad trafik”. Det är så positivt ett utskott kan vara i en fråga som behandlas av en utredning. Jag tycker att Wiggo Komstedt är en dålig representant för utskottet med de vårdslösa inlägg han strött omkring sig i dagens debatt.
Herr talman! Jag har kanske i det här sammanhanget mest talat som ledamot i trafiksäkerhetsutredningen och trafiksäkerhetsverkets styrelse, eftersom det var just dessa Sture Ericson hade synpunkter på och inte så mycket på utskottet. Jag vill inte ge mig in på den sortens konstiga polemik som Sture Ericson försökte komma med. Jag föredrar att diskutera sakfrågan och inte argumentera på detta sätt när det gäller att spara människoliv. Sture Ericson talade om hur länge en utredning skall sitta. Jag har tillåtit mig att kritisera bl.a. vår utredning för att det kanske har tagit alltför lång tid. Som jag förut sagt — nu ber jag Sture Ericson att lyssna på nytt — vill vi i vårt land låta olika människor komma till tals och vi vill behandla frågorna seriöst, innan utredningen tar ställning. Detta är den normala gången. Sedan kan man alltid diskutera hur lång tid arbetet får ta. Jag tycker att utredningar i de festa fall tar alldeles för lång tid. Men Sture Ericson har väl inte mycket att hämta i det här fallet. Han tillhör ju ett parti som under en lång följd av år hade stor förkärlek för att i strängt taget alla utredningar tillsätta generaldirektörer och landshövdingar som ordförande. Och det är kanske inte de människor som har mest tid till sitt förfogande. Det finns ju i Sture Ericsons närhet avskräckande exempel på utredningar som suttit i 20 år utan att det hänt någonting. Låt oss alltså inte alltför våldsamt kritisera trafiksäkerhetsutredningen, som ändå har ett stort och väsentligt fält att arbeta över.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 4 behandlas bl.a. en motion av Håkan Strömberg m.fl. rörande anslag till Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare. Den frågan är inte ny för riksdagen. Vid tidigare tillfällen då frågan varit uppe har riksdagen avvisat krav på anslag i detta fall. Motiveringen har främst varit att Svenska jägareförbundet sedan lång tid tillbaka sköter de jaktliga frågorna på fältet. Således har riksdagen ansett att anslag till Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare skulle skapa administrativ oklarhet och självfallet också öka samhällets administrativa kostnader. Nu ser emellertid jordbruksutskottet litet annorlunda på denna fråga. Det råder således numera enighet i jordbruksutskottet om värdet av den verksamhet som Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare bedriver i jaktens och viltvårdens intressen bland sina medlemmar. Däremot råder det inte enighet om lämpligheten beträffande uppläggningen av den typ av organisationsstöd som jordbruksutskottet tänkt sig skulle kunna komma i fråga. I motionen framhålls att de två jägarförbunden som vi har i landet bedriver likartad verksamhet. Det säger sig självt att två medlemsorganisationer, med det gemensamma syftet att värna om jaktens och viltvårdens intresse, har likartad inriktning. Men man kan knappast därför göra långtgående jämförelser beträffande de två organisationerna. Jag vill helt kort erinra om att Svenska jägareförbundet om ett par år firar 150-årsjubileum och just nu efter en framgångsrik medlemskampanj räknar uppemot 130 000 medlemmar. Detta skall jämföras med Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare som har något årtionde på nacken och ca 15 000 medlemmar. Den omständigheten att Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare inför utskottet redovisat att förbundet är i starkt behov av ekonomiskt stöd hänger naturligtvis inte direkt samman med att förbundet är relativt litet till sitt medlemsantal. Förbundets mindre goda ekonomi får troligen anses ha helt andra orsaker. Likväl måste det från allmän synpunkt te sig rimligt och vara av intresse att vi har mer än en jägarorganisation i det här landet — i vart fall i valfrihetens intresse måste det ha sitt berättigande. För den skull, menar jag, kan det vara ett samhällsintresse att bidra till en förbättrad ekonomi för Jägarnas riksförbund. Det är emellertid ur samhällets synpunkt då viktigt att ett ekonomiskt stöd i det här fallet inte får en sådan utformning att det ena eller andra förbundet för likartad verksamhet ges olika stöd. Det betyder att likartad verksamhet skall ges likformigt stöd. Att en av organisationerna — vilken det nu kan gälla — erhåller ersättning för tjänster som organisationen utför åt samhället är någonting annat, och det berörs inte av det här. Det är därför angeläget att det stöd som regeringen kan väntas ge jägarorganisationerna utformas som ett allmänt organisationsstöd och på lika villkor görs möjligt för de båda jägarorganisationerna att få.

Reservanterna å andra sidan menar att ekonomiskt bidrag, om än av tillfällig karaktär, skall ges till båda organisationerna på sätt som vi föreslagit i reservationen. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till den motivering angående bidrag till de två organisationerna som anförts i reservationen med Hans Wachtmeister som första namn.

Herr talman! Människans förhållande till rovfåglar tycks alltid ha varit egenartat och dubbeltydigt. Å ena sidan har rovfåglarna fått bli föremål för människornas beundran och ibland nästan dyrkan. Folk har tjusats av denna säregna form av beteendemässig specialisering, som förkroppsligats i rovfågeln. Vapensköldar har prytts med bilder av rovfåglar för att symbolisera frihet, stolthet, överlägsenhet och sprängande av gränser. Lyriska kompositioner har byggts upp på bilder av rovfågeln, som tillagts nästan mänskliga egenskaper. Å andra sidan har rovfåglarna utlöst en motsatt sida av människans förhållande till naturen. Ångesten inför det oförklarliga, en aggressiv varelses rädsla för andra varelser. Det är därför som blotta åsynen av ett rovdjursspår eller en rovfågels silhuett kan få en del människor att impulsartat gripa efter skjutvapen. Vi har något av samma motsägelsefullhet i all miljöskyddande lagstiftning i vårt land. Å ena sidan förkunnas under stora trumpetstötar att naturen måste skyddas, att den är ett omistligt arv osv. Å andra sidan har ingen annan varelse än människan agerat så direkt och öppet destruktivt mot djurvärlden. Och så fort någon löper den minsta risk av några futtiga tiors förlust, så har tanken att skydda omedelbart krossats av tanken att skjuta. I ett kommersialiserat samhälle vet vi att det för den egendomsägande är billigare att utrota alla rovfåglar än att löpa risken att de kanske slår ett halvdussin av hans inplanterade fasaner. Det är tyvärr alltid en företagsekonomiskt hållbar kalkyl, för egoister och profitörer. Rovfåglarna är inte bara ett omistligt inslag i en djupare mänsklig upplevelse av naturen. De är också ytterst väsentliga för den ekologiska balansen i olika landskapstyper. De är slutligen viktiga och känsliga mätare, registratorer, på hur det står till i naturen. Många störningar i naturen registreras allra först just av rovfåglar. Sverige har nu en allvarlig lucka i sitt rovfågelsskydd. Det är att duvhöken inte är fridlyst. I och för sig är det märkligt att man inte kan fridlysa en fågelart i någorlunda god tid före tidpunkten för dess slutliga utrotning. Erfarenheten av andra arter av rovfåglar borde ha lärt myndigheterna att det just gäller att införa skyddet medan arten ännu finns i ett rimligt antal. Därför menar vi från vpk:s sida att det är betänkligt när utskottet i det här betänkandet inte bara vill acceptera naturvårdsverkets halvhjärtade förslag — som nu äntligen sent omsider föreligger — utan också försvarar den s.k. skyddsjakten på duvhök. Denna skyddsjaktsparagraf är en rätt märklig företeelse. På något egendomligt sätt lägger den någon sorts ansvar på rovfågeln för att den uppehåller sig mindre än 200 m från en anläggning för viltuppfödning. Precis som om fågelns instinktiva beteende på något sätt skulle kunna påverkas av att människan har rätt att skjuta den då. Och vad ännu märkligare är — den lägger inget ansvar på den enda varelse som är i stånd att läsa lagar och förordningar, nämligen människan. För om människor ägnar sig åt viltuppfödning — då är det ju också fullt möjligt för dem att skydda viltet på uppfödningsstället mot rovfåglar. Ett kraftigt ståltrådsnät vid en anläggning stoppar alltid en rovfågel. Ett gevär gör det däremot ofta inte, annat än tillfälligt och till priset av fågelns död. Det är ur alla synpunkter förnuftigare att ålägga djurhållaren att skydda sitt vilt eller sitt presumtiva vilt. Man kan ju också ställa frågan vad denna s.k. viltuppfödning av t.ex. fasaner egentligen är för någonting. Det är ju godsherrarnas och markägarnas höga nöje som där skall tillgodoses. Något med naturoch viltvård i egentlig mening har den knappast att göra. Och då blir frågeställningen: Skall godsägarnas nöjesjakt behöva gå ut över vårt alltmer decimerade bestånd av rovfåglar? Det finns slutligen ytterligare ett viktigt argument för en total fridlysning av duvhöken. Det är det läge som alltid uppstår när man fridlyster vissa arter inom ett släkte och sedan underlåter att fridlysa andra, närstående arter. Om arternas yttre skillnader är mycket påtagliga uppstår kanske inga större olägenheter. Men när de inte mycket klart, och även på avstånd, kan skiljas från varandra är det inte bara den lovliga arten som står risken. Också de fridlysta arterna kan då drabbas. Det finns alltför många markägare i detta land som på håll eller i ett kikarsikte inte kan skilja olika arter av hökar, vråkar eller större falkar från varandra. Skyddsjaktsparagrafen är därför en uppmuntran till det oreflekterade skjutandet och ett hot mot arter som redan är fridlysta på grund av att de står på utrotningens gräns. Jag kan därför inte finna att utskottet tillräckligt klart gett vid handen sin omsorg om landets alltmer decimerade stam av rovfåglar. Man har tvärtom uttryckligen ställt upp bakom den tvivelaktiga skyddsjakten på duvhök. Med hänsyn till läget för rovfågelsstammen i landet är det helt otillfredsställande, liksom regeringens och naturvårdsverkets dröjsmål med åtgärder i frågan också varit otillfredsställande under lång tid. Skjutvapnet är ju — det skall man alltid minnas — i alla sammanhang överlägset det sällsynta djuret. Så länge man tillåter denna ojämna kapplöpning i någon form kan man vara säker på att djuret förlorar. Därför bör den inte tillåtas. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till motionerna 1278 och 1282.

Herr talman! Även i denna kammare brukar vi årligen ha en jaktdebatt, och i motsats till många andra debatter har den ofta varit riktigt rolig. Jag är emellertid, av viss anledning, inte säker på att den blir lika förnöjsam den här gången, men ordningen innebär i alla fall att vi är tvingade att ta det här resonemanget. Sveriges riksdag har vid ett par olika tillfällen bestämt hur ledningen för landets jaktvårdsarbete skall skötas.

Detta har riksdagen beslutat att Svenska jägareförbundet skall sköta. Vid sidan om denna verksamhet försiggår givetvis en allmän verksamhet, som medlemmarna ägnar sig åt och som de i sina organisationer verkar för. Jag har vid något tidigare tillfälle tillåtit mig säga att det, framför allt med hänsyn till organisationernas karaktär på det här området, hade varit önskvärt att man hade kunnat samsas i en organisation — jaktvårdsarbetet blir ju inte bättre och jaktmarken blir inte mer vidsträckt om man har två organisationer. Det finns begränsningar som är givna och som inte kan förändras bara för att man har två organisationer. Man kan göra en jämförelse med fritidsfiskarna, som är minst lika många till antalet, men som — såvitt jag känner till — har nöjt sig med att ha en organisation. Men faktum är att man har ansett att det har funnits anledning att bilda fler organisationer. Det fanns tidigare förutom Jägareförbundet två små organisationer, och det har blivit en liten organisation — Jägarnas riksförbund Landsbygdens jägare — av de två små. Den har stått och stampat på samma ställe under alla år. Det finns ingen som kan förhindra att man gör på det sättet, men personligen tycker jag att om man skall ha olika organisationer på det här området bör de också ta de ekonomiska konsekvenserna av att de vill vara med och leka. De många medlemmarna i Svenska jägareförbundet, vilket i nya medlemmar enbart det här året har fått in mer än dubbelt så många medlemmar som Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare har, har funnit sig i att betala en avgift som täcker den allmänna verksamhetens utgifter. Om Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare hade tagit detta ad notam och betalat ungefär den summa som Svenska jägareförbundets medlemmar betalar, skulle man också ha klarat sina utgifter. Och det hade varit rimligt att man hade hållit sig på den nivån. Jag har aldrig varit en särskilt stark anhängare av tanken att man från statens sida skall behöva betala ut pengar för den här allmänna verksamheten. Det skulle bara innebära att man var tvungen att ta ut en högre jaktvårdsavgift av landets samtliga jägare. Mot den bakgrunden har jag ansett att det hade varit mest riktigt att den allmänna verksamhet som både Svenska Jägareförbundet och Jägarnas riksförbund Landsbygdens jägare bedriver borde bekostas av jägarna själva. Nu tycks det ha skett en sinnesförändring i jordbruksutskottet — där jag också är ledamot, även om jag inte har varit med vid behandlingen av den här frågan — som innebär att det skall utgå ett organisationsstöd. Åtminstone Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare klarar inte verksamheten utan ett sådant organisationsstöd, säger utskottet. I rimlighetens och rättvisans namn bör det organisationsstödet utgå till båda organisationerna.

Tidpunkten då beredningen kommer att lägga fram sitt förslag är inte alltför avlägsen, och det hade varit befogat att vi de år som återstår hade fortsatt på samma sätt som tidigare.

Det har sagts att den stora organisationen då får så mycket mer pengar. Ja, det är väl ingen nyhet. När det är så att stöd utgår i någon form till flera olika organisationer får ofta den större organisationen ett större anslag. Men i botten skall ju ligga ett grundbelopp, som i det här fallet skall vara lika för båda organisationerna. Det har inte varit möjligt att åstadkomma enighet i utskottet på den här punkten. Jag vill därför, herr talman, meddela att jag kommer att rösta för den reservation som är fogad vid betänkandet och vars första namn är Hans Wachtmeister.

Herr talman! Tore Nilsson och jag har i en motion riktat uppmärksamheten på de besvärligheter som blir följden av älgars skadegörelse på växande skog. Vi har också påmint om hur den kraftiga ökningen av älgantalet medfört en stor ökning av antalet trafikolyckor med allvarliga personoch fordonsskador. Jordbruksutskottet har i sitt betänkande nr 4 vitsordat att den växande älgstammen i vissa län skapat påtagliga problem för skogsbruket. Jag håller med utskottets ledamöter, när de säger att den grundläggande principen för reglering av viltskador bör vara att sådana skador bör förebyggas genom en efter rådande förhållanden avpassad avskjutning av viltet. Denna grundprincip får dock inte förhindra att man genom tilläggsbestämmelser söker komma till rätta med påtagliga problem. Och det är ett stort problem för många skogsägare att älgar vållar en omfattande förödelse på ung, ofta nyplanterad skog. Markägarna är enligt lag skyldiga att se till att det växer upp ny skog där den gamla skogen har avverkats. Den lagen har tillkommit därför att insikten är allmän om hur angeläget det är för landets ekonomi att vår skogsproduktion är hög. Många markägare ifrågasätter dock om det är någon mening med att genomföra dyrbara skogsplanteringar, eftersom de erfarenhetsmässigt vet hur förödande älgars åverkan ofta är på ung planterad skog. Jag hoppas att de påpekanden utskottet gör om ökad avskjutning av älg leder till mindre trafikolyckor och till mindre skador på växande skog. Men jag tror att man också måste införa kompletterande ersättningsbestämmelser när älgar orsakar stora skador på växande, ofta planterad skog, detta för att skogsägarna skall anse det meningsfullt att snabbt förnya hyggen. Herr talman! Det är inte rimligt att samhället och markägarnas åtgärder för att trygga framtida skogsbestånd skall spolieras därför att de som vill ha stora älgstammar är helt fria från ansvar för de skador älgarna orsakar. Utskottet påminner i sitt betänkande också om att jaktoch viltvårdsberedningen snart kommer att framlägga vissa förslag angående viltskadeproblematiken. Jag hoppas att beredningen då också ger förslag till åtgärder som begränsar de ekonomiska risker man löper genom att älgar skadar växande skog.

Herr talman! Svenska jägareförbundet har sedan länge haft i uppdrag av riksdagen att administrera jaktoch viltvård här i landet. Domänverket var till en början tillsynsmyndighet. Numera är det naturvårdsverket. Med anledning av det stöd som staten ger utser regeringen ordförande i förbundet. Regeringen utser också en revisor för att utöva kontroll. Förde här uppdragen erhåller Svenska jägareförbundet medel ur jaktvårdsfonden och älgskadefonderna. Men det är att märka att de här medlen används endast för administration av jakt och viltvård, uppgifter som riksdagen har ålagt förbundet. För den övriga verksamheten används endast egna medel. Att så är fallet kontrolleras av den statliga revisorn och statens naturvårdsverk. Motionärernas påpekande att de båda jägarorganisationerna skulle ha likartad verksamhet är alltså fel i det stycket. De exempel som motionen tar upp — studieverksamhet, utbildning av jägare, skytteverksamhet osv. — är insatser som får bekostas av Jägareförbundet självt med egna medel och inte genom anslag. Båda organisationerna erhåller däremot anslag ur älgskadefonderna för byggande av jaktskyttebanor. Utskottet anser nu att det är motiverat att Jägarnas riksförbund också tilldelas anslag för 1978 av regeringen, bl.a. med anledning av riksdagens beslut om kompetensprov för jägare. Den motiveringen är kanske litet förhastad. Införandet av jägarexamen kommer ju inte att ske förrän 1981 och kan knappast påverka 1978 års verksamhet. Därför är det fel i detta stycke också. Jag skulle vilja påstå att den uppläggning av jaktadministrationen som vi har för oss jägare är det bästa och billigaste sättet. Jag vet att det finns statliga tjänstemän som gärna skulle vilja ta över, men vi har sett av vad som hänt på länsstyrelserna att det genast kommer krav på nya tjänster och annat som ställer sig ganska dyrbart, och jag tror vi skall akta oss för det. Jag tror inte heller att vi har någonting att vinna ur jägarsynpunkt genom en uppdelning på flera jägarorganisationer. Här har nämnts differensen i antalet anställda mellan Jägareförbundet och Jägarnas riksförbund. Men om nu Jägarnas riksförbund ges anslag, måste det vara motiverat att också Svenska jägareförbundet erhåller motsvarande proportionella belopp, och det kommer i så fall att röra sig om betydande summor. En sak till: om anslag ges blir detta väl prejudicerande. Vad kommer det att innebära, om ytterligare jaktorganisationer bildas? Självfallet kommer de också att med detta som bakgrund ställa krav på att få anslag. Jag anser att en splittring av våra resurser på olika jaktorganisationer verkligen inte gagnar jägarna. Nu vet jag att bakgrunden till att man vill behålla Jägarnas riksförbund är att man anser att Svenska jägareförbundet styrs av bara grevar och baroner och fint folk i allmänhet. Jag vill ändå påpeka att det här i landet inte finns 130 000 grevar och baroner, utan i allmänhet rör det sig om högst vanliga människor — i varje fall är det så i mina hemtrakter och det jaktlag jag tillhör. Staten har alltså insyn i Jägareförbundet, och vi som är medlemmar i detta är nöjda med den ordning som finns. Jag tycker därför att det verkligen finns anledning för regeringen att tänka sig noga för innan den fattar beslut i den här frågan. Den helt övervägande delen av landets jägare är belåtna med den ordning som vi har och önskar sig inte någon ändring. Om man bifaller det förslag som nu föreligger innebär detta en betydande risk för att vi får ett prejudikat i det här avseendet som kan ställa sig dyrbart. Detta kommer i så fall att gå ut över jägarna själva, som ändå får betala. En sådan ordning vill vi inte ha. Sedan kan jag också instämma i vad Filip Johansson sade om att det vore önskvärt att jägarna kunde samsas inom en organisation.

Herr talman! Låt mig inledningsvis uttrycka min tillfredsställelse över att jordbruksutskottet nu har avlämnat ett betänkande om jakten där det ändå råder en betydande enighet! När det gäller frågan om jaktens administration vill jag säga, att när Svenska jägareförbundet 1938 av statsmakterna anförtroddes ledningen av jaktvårdsarbetet i landet kunde det under då rådande förhållanden anses vara en riktig åtgärd. Utvecklingen har emellertid lett därhän att man i dag måste betrakta förbundet mer eller mindre som en halvstatlig myndighet. Det är unikt i svenskt förvaltningsväsende att en frivilligorganisation åläggs sådana uppgifter. Effekten av en sådan ordning blir att organisationen får ett kraftigt övertag gentemot konkurrerande organisationer. Det innebär ett avvikande från den neutralitet statsmakterna brukar inta när det gäller frivilligorganisationernas inbördes förhållanden. I anslutning till remissbehandlingen av jaktvårdsutredningens betänkande har ett stort antal remissinstanser ifrågasatt nuvarande förhållanden, och den förutvarande jordbruksministern har tagit fasta på remissinstansernas kritik och gett jaktoch viltvårdsberedningen uppgift att utreda jaktens administration. Jag hoppas och tror att frivilligorganisationerna i framtiden skall ha mycket stora uppgifter att fylla inom detta område, även om myndighetsfunktionen skulle komma att avlyfta Svenska jägareförbundet. För sådana administrativa uppgifter bör naturligtvis förbunden ha administrationsbidrag. När vi nu diskuterar det anslag som eventuellt kan komma Jägarnas riksförbund till del måste vi ändå erkänna att utvecklingen har lett därhän att de båda jägarförbunden utför ett upplysningsoch informationsarbete som är av värde för samhället. Från Svenska jägareförbundet säger man att man inte har något administrationsbidrag, och formellt kan det naturligtvis sägas. Men i de allmänna anslag på nära 14 miljoner som Svenska jägareförbundet får lär det vara väldigt svårt att urskilja vad som eventuellt kan inrymmas i form av administrationsbidrag. Jag tycker att det är onödigt att över huvud ta upp den diskussionen, för alla som har erfarenhet från organisationsarbete vet hur omöjligt det är att göra klara gränsdragningar i de här sammanhangen, även om man skulle vilja det. Nu föreslår reservanterna, som konsekvens av den rätt stora enighet som ändå råder i utskottet om att Jägarnas riksförbund bör ges möjlighet att få ett mindre administrationsbidrag, att man av rättviseskäl helt plötsligt skulle föra in en ny form av administrationsbidrag. Jag hoppas att vi kan låta den diskussionen anstå till dess att jaktoch viltvårdsberedningen är klar med sitt förslag, för det är ändå, om man ser det i förhållande till de medel som Svenska jägareförbundet har till sitt förfogande, nästan bara felräkningspengar. Bernt Nilsson är rädd för att den här ordningen skulle innebära ett prejudikat. Men om den eventuellt skulle göra det, har riksdagen i framtiden möjlighet att fatta nya beslut, och det kommer inte att dröja särskilt många år innan vi diskuterar den här frågan igen för, som jag hoppas, ett slutgiltigt ställningstagande. Jag tror alltså att man helt kan bortse från den faran. Låt mig, herr talman, bara kort beröra ett par andra punkter i utskottets betänkande. Per Petersson talade om älgskador, och vi är naturligtvis väl medvetna om problemen i det sammanhanget. Som Per Petersson också nämnde kommer jaktoch viltvårdsberedningen också att ganska snart lägga ett förslag i det avseendet.

Man har alltså möjlighet att i länen påverka avskjutningen, och den möjligheten bör man utnyttja. Jörn Svensson är förtretad över att vi fortfarande inte har tagit ställning till dens.k. skyddsjakten. Jag hoppas att Jörn Svensson är nöjd och belåten med att den allmänna jakten på duvhök nu kommer att försvinna. Frågan om skyddsjakten bereds fortfarande. Vi får se om det kommer att finnas skäl att även ta bort den möjligheten. Rent allmänt vill jag säga till Jörn Svensson med anledning av hans anförande att vi nog tyvärr i det här samhället måste ha möjligheter till skyddsjakt. Om den också skall gälla för duvhök hoppas vi kunna ta ställning till nästa år.

Herr talman! Jag noterar att Sven Lindberg tycks vilja ha en annan ordning i fråga om jaktvårdens ledning och jaktvårdsarbetet här i landet, och det kan man ju ha. Vill man bara betala kalaset så går det säkert bra att åstadkomma. Men då skall man vara på det klara med att staten säkerligen får satsa betydligt mer pengar för den uppgiften än den gör f. n. Det är förvånansvärt att höra Sven Lindberg säga att det är svårt att urskilja vad som går till administration resp. allmän verksamhet i Svenska jägareförbundet. Det är en rätt grav anmärkning mot den insyn i Svenska jägareförbundet som statsmakterna har genom revisorer, förbundsledning m.m. Vad som absolut inte kan vara svårt vare sig för Sven Lindberg, för mig eller för någon annan att veta är vad vi själva som medlemmar i Svenska jägareförbundet betalar. Efter att ha läst de redovisningar som Jägarnas riksförbund så beredvilligt har lämnat oss vet vi också vad dess medlemmar satsar. Om de vill betala ungefär vad vi betalar, så har de utrymme för den verksamhet som de anser sig böra ha. Mot den bakgrunden hade det varit rimligt att den här verksamheten hade fått fortsätta till dess att man hade kommit fram till om den verksamhet som Svenska jägareförbundet bedriver skall lyftas bort eller ej.

Herr talman! Det är klart att det är bra att den allmänna jakttiden för duvhök nu kommer att avskaffas. Men det satt långt inne och beslutet kom sent. Fortfarande har vi kvar skyddsjaktsparagrafen, och vi vet inte när den kommer att försvinna. Nu är det skillnad på skyddsjakt och skyddsjakt, beroende på vilken situation det gäller. Det är en smula irriterande att utskottet inte har sett det. Motiveringen för bibehållen skyddsjakt på duvhök har ju varit att ungfåglarna skulle utgöra en fara för de inplanterade fågelarter som för jaktändamål har förts in i landet och vars antal har starkt förmerats. Dessa fågelarter vill man alltså bedriva nöjesjakt på. I själva verket kan man säga att det är fråga om att förment skydda dessa fåglar från att angripas av duvhök. Man för alltså in ett konstlat moment i den svenska djurfaunan bara för att kunna bedriva nöjesjakt. Sedan jagar man dessutom duvhök under föregivande av att man måste bedriva skyddsjakt på den. Men man har ju själv skapat den konstlade förutsättning som dessa för duvhöken attraktiva fågelpopulationer innebär. Den typen av skyddsjakt anser jag vara ytterligt tvivelaktig och borde tas bort. Att det annars i enstaka situationer och för speciella ändamål bör finnas möjlighet tills.k. skyddsjakt eller att det i varje fall bör råda straffrihet för den som skjuter rovdjur som direkt angriper ett husdjur behöver vi naturligtvis inte vara oeniga om. Men det är här inte fråga om sådan form av skyddsjakt utan en skyddsjakt, där förutsättningarna på ett konstlat sätt har provocerats genom att man bedriver uppfödning av stora mängder av fåglar, företrädesvis fasaner, som uteslutande skall tjäna ändamålet att vara föremål för nöjesjakt. Skyddet av den ena sortens skjutande får alltså vara ett motiv för att skydda också den andra sortens skjutande. Det tycker jag är en säregen moral.